Herr talman! I den uppgörelse som har ingåtts mellan socialdemokraterna och mittpartierna sägs det om finansutskottet att ”utskottets ställningstaganden redovisas i sedvanlig ordning”. Då kan man undra vad ”sedvanlig ordning” betyder. Men det är uppenbart att det nu liksom i våras efter Hagauppgörelsen innebär att finansutskottet ”ordagrant” återger vad som beslutats på annat håll. Det skulle vara något mindre nedsättande för utskottet och för riksdagen om majoritetens företrädare fann en annan metod att återge vad som beslutats på andra ställen. Å andra sidan kan det ju vara bra att allmänheten med sådana citat får precis klart för sig hur själva beslutsordningen är. Under de senaste fem åren säger sig regeringen ha genomfört fyra skattesänkningar. Men det är konstiga skattesänkningar, därför att under dessa år har i själva verket skattetrycket gradvis stigit. Även den andel som hushållen betalar av sin inkomst i skatt har ökat. På samma sätt kommer det att bli med den uppgörelse som nu ingåtts. Det har med skärpa hävdats från företrädare för de borgerliga partierna att inflationen automatiskt höjer skattetrycket. Effekten härav kan beräknas till ungefär 2 miljarder för nästkommande år, dvs. det år som uppgörelsen gäller för. Men någon hänsyn till detta har man inte tagit i överenskommelsen. Därför får vi räkna med att det blir en sådan automatisk skattehöjning. Dessutom kommer de olika punktskattehöjningar som aviserats att genomföras redan under våren 1975, och det ger en skatteskärpning innevarande år om ungefär 1 miljard kronor, som man hittills inte haft anledning att räkna med. Utöver de punktskattehöjningar som ingår i den nu aktuella uppgörelsen tillkommer de punktskattehöjningar som aviserats i energipropositionen. Dessa skattehöjningar kan beräknas uppgå till ytterligare ungefär 1 miljard. Vidare kommer från nästa år olika löneskatter att höjas utöver vad som angivits i överenskommelsen. Dessa ytterligare ökningar kommer att uppgå till över 2 96 eller mer än 3 miljarder kronor. Det kan vara intressant att ange alla de olika löneskattehöjningar som på olika sätt aviserats och som träder i kraft fr.o.m. den 1 januari nästa år. Det gäller till att börja med de tre höjningar som ingår i den nu aktuella överenskommelsen, nämligen höjd avgift till sjukförsäkringen, motsvarande 0,4 96, höjd avgift till folkpensioneringen, motsvarande 1,5 26, och avskaffande av taket för socialförsäkringsavgifterna, vilket motsvarar en ökning av löneskatten med 0,7 96. Utöver det som ingår i uppgörelsen tillkommer bl.a. höjda avgifter för ATP och folkpension, motsvarande 0,75 96. Vi har i dag på riksdagens bord fått regeringsförslag om höjning av sjukförsäkringsavgifterna för att dels kompensera ökad sjukfrekvens, 0,2 96, dels för att finansiera den nya sjukvårdsöverenskommelsen med landstingen, 0,4 96, dvs. totalt 0,6 26. På riksdagens bord ligger också förslag om höjning av arbetsgivaravgifter för att bekosta vidgad vuxenutbildning, 0,15 96, liksom till arbetsgivaravgifter för ökad arbetsmarknadsutbildning inom ramen för KAMU-projektet, 0,4 96. Slutligen föreslås höjning av arbetsgivaravgiften för att finansiera en rörlig pensionsålder, vilket kostar 0,25 96. Lägger man ihop allt detta, finner man att ökningarna av de allmänna löneskatterna fr.o.m. den 1 januari nästa år skulle bli åtminstone 4,75 96. De borgerliga partierna har tidigare motsatt sig höjningar av den allmänna arbetsgivaravgiften med hänsyn till de nackdelar sådana avgifter har för sysselsättningen framför allt i de mindre och medelstora företagen. Att höjningarna av de allmänna arbetsgivaravgifterna döps om och kallas höjningar av socialförsäkringsavgifter ändrar i själva verket ingenting i sak, framför allt som man nu slopar den enda skillnad som tidigare funnits mellan socialförsäkringsavgifter och allmänna arbetsgivaravgifter, nämligen uttagstaket. Ovanpå de skattehöjningar som jag nu talat om kommer skattebetalarna att få känna av nya pålagor på hundratals miljoner genom de ökade fastighetsskatterna. Slutligen får man inte glömma att skatteuppgörelsen liksom de föreslagna punktskattehöjningarna i energipropositionen lägger ytterligare bördor på kommunerna och att dessa sannolikt under de närmaste åren kommer att tvingas att höja sina skatter åtminstone i takt med det utrymme som lämnats i uppgörelsen mellan staten och kommunerna, dvs. med 50 öre om året. Också det blir kännbart för skattebetalarna. Sammanfattningsvis skulle det bli fråga om betydande skattehöjningar på grund av inflationens automatiska verkningar, tidigareläggning av olika punktskattehöjningar enligt den överenskommelse som är träffad, ökade bensinoch oljeskatter inom energipolitiken, ökade löneskatter utöver vad som sägs i uppgörelsen, ökade fastighetsskatter och ökade kommunalskatter. Herr talman! I den överenskommelse som har träffats sägs det att man lägger grunden för en ansvarsfull finanspolitik. Vi kan ha olika uppfattningar om vad som är en ansvarsfull finanspolitik, men jag tror att det bara kan finnas en enda uppfattning på den här punkten: Det är inte ansvarsfullt att inge svenska folket känslan av att vad som nu håller på att arrangeras är en stor skattesänkning, när svenska folket i själva verket snart kommer att upptäcka att vad som kokas ihop är en omfattande skattehöjning för nästa år. En del genomskådar antagligen detta redan nu, och de som inte upptäcker det nu kommer att göra det sedan. Då kommer de inte att förstå hur man kan tala om skattesänkningar och kalla det en ansvarsfull finanspolitik när det i själva verket blir skattehöjningar. När finansministern lade fram sitt förslag om en omfattande skatteomläggning 1970 var det många som kritiserade honom för att han inte ville höra talas om marginalskatterna, som skulle bli ganska hårda i det nya systemet. I den uppgörelse som har träffats häromdagen nämns inte heller, såvitt jag kan se, ordet marginalskatt, och som debatten har gått är det ganska anmärkningsvärt. Såvitt jag kan förstå måste förklaringen till den här tystnaden vara att marginalskatterna i verkligheten inte sänks för den stora majoriteten av heltidsarbetande löntagare. Genom inflationen kommer i stället marginalskatterna att höjas för de största grupperna av heltidsarbetande löntagare. Vi finner från moderata samlingspartiets sida att det är allvarligt. Den som vill veta varför vi — och andra — tycker att detta är allvarligt kan t.ex. studera TCO:s remissyttrande om de skattefrågor som nu diskuteras. Där utvecklas texten så vältaligt att det passar bra med ett citat: ”Varje skattereform som endast inriktas på att sänka totalskatten medan marginalskatterna lämnas oförändrade bidrar också till att skärpa progressiviteten i skattesystemet. Som nedan närmare visas är detta den för utvecklingen på längre sikt kanske allra största nackdelen, eftersom det innebär att man skjuter ett ständigt växande problem framför sig. Situationen för förhandlingsparterna på arbetsmarknaden blir allt mer ohållbar och kravet på årliga ”skatteprovisorier” blir permanent.” Med tanke på att marginalskatterna för människor som har en årlig inkomst på över 40 000 kr. icke sänks kan jag inte förstå annat än att TCO - oavsett vad man väljer att säga offentligen — i själ och hjärta måste vara kritisk mot den skatteomläggning som nu föreslås. Finansutskortets majoritet förkastar vårt förslag om en stabiliseringspolitisk konferens såsom ett led i en inflationsbekämpande politik. Utskottet skriver bl.a. på det här viset: ”Utskottet vill understryka betydelsen av att de avtalsslutande parternas förhandlingsfrihet ej får beskäras i sammanhanget.” Herr talman! Vi håller i allra högsta grad med om att man inte bör beskära de avtalsslutande parternas handlingsfrihet. Men låt oss just därför återvända till TCO:s remissvar och se på den oro som man där uttrycker inför skatteomläggningar av den typ som just nu föreslås. Jag gör ett nytt citat: ”---den sammankoppling mellan skatteförändringar och avtalsrörelse som bristerna i nuvarande skattesystem tvingar fram är något principiellt icke önskvärt. Man måste eftersträva en ordning där löntagarnas organisationer har möjlighet att sluta avtal som ger medlemmarna rimlig andel i det växande produktionsresultatet utan att det är nödvändigt att avvakta politiska förhandlingar om skatteskalans utseende.

Detta att man, som TCO säger, ”skjuter ett växande problem framför sig” vore inte så oroande, om man kunde räkna med att man runt hörnet hade ett nytt och fint skattesystem, som snart kunde införas och som inte var förenat med de olika svagheter som jag har försökt påpeka. Därför är det glädjande när det i denna överenskommelse sägs att man skall inrikta sig på att presentera ett förslag till ett sådant system under 1976. Men finns det några garantier för att man kommer att lyckas härmed? I skattedebatten har man på olika håll länge gjort det bekvämt för sig och ingjutit mod i sig genom att säga att det finns ett sådant här system, byggt på skatt på produktionen. Men hur är det då med ett sådant system? Det är en så viktig fråga att vi här måste lyssna till den verkliga sakkunskapen. Låt mig anföra ytterligare ett citat. Det blir ganska långt, men det har sitt intresse: ”Jag kommer därmed in på ——-- frågeställningen om man kan växla över skattetungan på produktionen, som det heter, eller på råvarorna. Energin är en sådan råvara. Vi skall alltså bl.a. göra brännoljan, dieseloljan, bensinen och den elektriska strömmen dyrare. Det är rätt ömtåliga åtgärder, eftersom det slår på hyreskostnader och trafikkostnader —--=- Det kan låta behändigt att man skall lyfta över dessa kostnader på produktion och på råvarorna ——-- Men varje gång man tar upp frågan om att beskatta en råvara på ett sådant sätt att det ger något möter man en rad besvärande problem. Skall vi beskatta cellulosan och det sågade virket? Ja, det är en fråga om svensk industri skall konkurrera på världsmarknaden med speciellt beskattade råvaror när andra nationers exportörer inte har en motsvarande beskattning. En internationell överenskommelse om beskattning tror jag inte är tänkbar. I stället för energin, som jag nämnt, kan jag peka på malm, på stål och järn i halvförädlad form, på spannmål eller på någon annan råvara. Ta t.ex. den bomull som går in i vår textilindustri! Skall vi lägga en skatt på den och ta priskonsekvenserna på våra kläder? Skall vi ha fri import och få in kläder utifrån som inte dras med denna beskattning?” Herr talman! Som jag ser på herr Sträng känner han igen vad han själv yttrade i remissdebatten för några veckor sedan. Men när man läser den skatteöverenskommelse som nu träffats, undrar man om svenska folket har varit utsatt för ett dåligt skämt eller om herr Sträng är på gränsen till att driva med svenska folket. I skatteöverenskommelsen uttalade herr Sträng: ”Partierna är vidare överens om att skatteutredningens arbete bör inriktas på att presentera ett förslag till ett mera varaktigt skattesystem under 1976, som kan träda i kraft 1977. Möjligheten att åstadkomma en förskjutning i beskattningen från lönedelen i företagens kostnader till användningen av energi och eventuellt även knappa råvaror prövas av företagsskatteutredningen.” Herr talman! Jag delar herr Strängs uppfattning att det är mycket lättare att prata om produktionsskatter än att genomföra dem. Det där med skatt på produktionen, som låter så fint när man talar om saken, kommer när man genomför det inte att bli annat än en form av omsättningsskatt, och det är ju något som vid betydligt lägre skattetryck en gång har befunnits inte vara vidare praktikabelt. Eftersom jag har den uppfattningen, som också herr Sträng har givit uttryck för i remissdebatten men inte i överenskommelsen, så tror jag att det här inte alls blir det sista i raden av provisorier och att man med dessa provisorier faktiskt gör ont värre. Moderata samlingspartiets skattealternativ, som vi anser skulle innebära att man inte sköt ett växande problem framför sig, bygger på följande punkter: 1. Det måste vara fråga om en verklig skattesänkning och inte bara en omläggning som utges för att vara en sänkning. 2. Denna skattesänkning måste innebära sänkningar av marginalskatterna i de vanliga inkomstlägena. 3. En skattesänkning förutsätter att man inte låter inflationen medföra automatiska skattehöjningar. 4. Utrymme för en verklig skattesänkning kan vidare skapas genom besparingar. Inom en statsbudget om 90 miljarder kronor och årliga utgiftsökningar på 10 miljarder kronor måste det finnas utrymme för besparingar om åtminstone någon miljard, vilket skulle väsentligt underlätta arbetet på att få verkliga skattesänkningar. 5. Slutligen vill vi understryka — i likhet med LO i sitt remissvar beträffande skatteutredningen — ”att det just är kravet på samhällsekonomisk balans som måste vara avgörande för bedömningen hur stort det totala skatteintaget till statsbudgeten skall vara”. Vi anser att kon junkturutsikterna är sådana att det totala skattetrycket även av den anledningen skulle kunna sänkas. Vad beträffar konjunkturläget konstaterar finansutskottets majoritet att ”realinkomsterna steg under 1974 snabbare än någon gång tidigare under efterkrigstiden”. Det låter ju väldigt fint. Men då måste man fråga sig hur detta har åstadkommits. Ja, ordnar man till en riktigt duktig lågkonjunktur, som vi hade under 1973, och sedan sätter in stimulansåtgärder under 1974 så är det klart att uppgången kan se mycket prydlig ut, I själva verket är det så att om statsministern och finansministern hade ordnat en ännu besvärligare lågkonjunktur under 1973 och satt in stimulansåtgärder 1974 så hade ökningen under 1974 blivit ännu större än den nu faktiskt blev. Men jag finner föga grund för att skryta med vad som hände under 1974. Vidare berodde de ökningar i realinkomsterna som inträffade under 1974 i icke oväsentlig mån på att man tog i anspråk en stor del av valutareserven. Men i stället för att gräla om beskrivningen av 1974 är det viktigt att resonera om hur det kommer att bli fortsättningsvis i år och under 1976. Det kan man ha olika uppfattningar om. Det är svårt att bedöma konjunkturutvecklingen, men så långt är det i alla fall säkert att finansutskottets majoritet uttrycker betydligt större farhågor för sysselsättningen under den senare delen av 1975 än vad finansministern gör. På vårt håll har vi samma uppfattning på den punkten som finansutskottets majoritet. Vi framförde den uppfattningen redan i mitten av januari, och vi anser att utvecklingen sedan dess har givit oss rätt. Det är ju bra när man någon gång får rätt. Den senaste konjunkturbarometern pekar nedåt. Antalet varsel om personalinskränkningar pekar uppåt. Orderingången till viktiga näringsgrenar håller på att försvagas. Exporten kommer inte att bli så stor som finansministern säger, och inte heller lagerinvesteringarna. Tecken tyder också på att olika investeringsplaner läggs på hyllan och att åtminstone ökningen i investeringarna inte blir så stor som herr Sträng tänker sig. De bedömningar som görs pekar också på att den internationella konjunkturnedgången trots olika motåtgärder kommer att hålla i sig ganska länge. Även om man ännu inte ser någon nedgång i själva sysselsättningen finns de traditionella och jag höll på att säga osvikliga varningssignalerna. Dem gäller det att i tid beakta. Vad gör då finansutskottets majoritet? Jo, man slår helt riktigt fast att ”erfarenhetsmässigt vet man emellertid att det i många fall kan ta betydande tid innan ekonomisk-politiska åtgärder får sin fulla verkan”. Men om man erfarenhetsmässigt vet att det tar lång tid innan åtgärderna får några verkningar borde det väl göras något nu för att möta den nedgång i sysselsättning och konjunktur som man ser framför sig! Så är det emellertid inte. I själva verket gör man faktiskt tvärtom, därför att de tidigareläggningar av olika punktskattehöjningar som kommer att genomföras i år innebär att det dras in mera köpkraft från konsumenterna än man tidigare tänkt sig, och såvitt jag begriper måste detta få en försvagande inverkan på konjunktur och sysselsättning. Finansutskottets majoritet nöjer sig med att ge regeringen olika finansfullmakter och att skissera en beredskapsplan. I den planen ingår f. ö., såvitt jag kan se, inte den del som fanns med i mittenpartimotionen och som handlade om beredskapsplanen, nämligen att som ett led i denna beredskap skulle man också förbereda en sänkning av mervärdeskatten, som vi ju hade föregående år. Såvitt jag kan se finns inte den saken med i utskottsmajoritetens presentation av hur denna beredskapsplan skall utformas. Men, herr talman, tiden har varit mycket knapp när det gällt att sätta sig in i detta utskottsbetänkande, som vi först i dag har fått från trycket. Det är därför möjligt att det står någonting i betänkandet som jag har missat. Jag har inte heller kunnat finna någon förklaring till varför just den ingrediensen i beredskapsplanen har fallit bort under utskottsbehandlingen. Från moderat sida anser vi att åtgärder bör vidtas nu. Vi vill inte slå in på den politik som ledde till de förlorade åren 1971-1973. Vi föreslår att man sänker mervärdeskatten med 4 96 fr.o.m. den 1 maj i år.

Under åren 1971-1973 hjälptes den svenska konjunkturen upp av en stor efterfrågan utomlands på svenska exportvaror. Det var högkonjunktur där. Det ledde också till att det svenska kostnadsläget utvecklades gynnsamt och vår konkurrenssituation förbättrades. Vi undvek på det sättet att bli pressade av några valutaproblem som kunde göra det svårt att stimulera sysselsättningen här hemma. Men läget är på den punkten annorlunda nu. Hotet mot sysselsättningen kommer i stor utsträckning från en försämrad efterfrågan på svenska exportvaror, även om det i dagarna också finns tecken på en försämrad hemmamarknadskonjunktur. Dessutom finns stora risker för att det svenska kostnadsläget skall förändras under året i mycket ofördelaktig riktning. Lönekraven är till följd av framför allt skattepolitiken så höga att vi sannolikt får värre inflation här än andra länder i genomsnitt får. Importen får därmed ytterligare en skjuts uppåt. Slutsatsen blir den att det valutautrymme, som behövs för att driva inhemsk stimulanspolitik och som den dryga oljeräkningen redan i hög grad krympt, är pressat. Stimulansåtgärder för att stödja sysselsättningen måste därför förenas med andra kraftfulla åtgärder inom den ekonomiska politiken. Detta kan inte nog understrykas. För det första vill jag säga att man inte kan lita till utländska lån som någon långsiktig metod att klara betalningsbalansen. Däremot kan vi och t.o.m. bör vi i nuvarande läge ta vår del av den totala skuldökning som industriländerna som grupp måste ikläda sig gentemot oljeländerna. För det andra måste stimulanspolitiken syfta till att öka industriinvesteringarna kraftigt. Det behövs för att öka vår exportkapacitet och våra möjligheter att konkurrera med importen. Det är oroande när man nu hör att olika investeringsplaner i stället läggs på hyllan. Investeringsfonderna bör släppas fria, som vi föreslår. Kreditpolitiken i övrigt kan lättas. Investeringsavdrag kan införas. De stora fondavsättningar som företagen skall göra i riksbanken kan göras mindre påfrestande för likviditeten. Men även om man på dessa olika sätt underlättar investeringar krävs det att de varor som skall tillverkas genom investeringarna kan säljas. Det är här som konsumtionsstödjande åtgärder får sitt berättigande. Också regeringen säger nu att investeringarna skall befrämjas, även om man inte gör så mycket. Men jag vill påminna om att det går ganska fort i svängarna här. Vem minns inte hur statsminister Palme i somras i Visby med mycket hög röst förklarade att allt vad som behövdes för framtiden var att öka den offentliga sektorn. Den som vågade tala om möjligheterna att öka sysselsättning och investeringar i industrin förklarades vara i det närmaste asocial. För det tredje — och det f. n. kanske allra viktigaste — fordras det mera energi i kampen mot prisstegringarna. Inflationen är ett hot mot de enskilda människornas ekonomi och mot samhällelig stabilitet. Riskerna blir än mera påtagliga om kostnadsoch prishöjningarna håller på att bli så stora att det möter svårigheter på valutasidan att föra en sysselsättningsbefrämjande politik. Det är oroande nära det läget vi nu befinner OSS. Aningslösa massmedia har under de senaste dagarna spritt den uppfattningen att priserna i själva verket håller på att gå ned här i Sverige. Man sade i radionyheterna en morgon att priserna gått ned med 0,8 96. Jag höll på att trilla omkull när jag hörde det, och jag blev ännu mer häpen när uppläsaren förkunnade att regeringen antagligen skulle få en fjäder i hatten på grund av att den ekonomiska politiken förts så framgångsrikt att priserna i januari gått ned. Men nu är det, som man faktiskt borde veta, så att priserna alls inte gått ned utan de har, som statistiska centralbyrån klart redovisat, stigit i januari med 0,8 26. Att man i massmedia fått en annan uppfattning beror på att beräkningsgrunderna för prisindex läggs om vid varje årsskifte. När man jämför decembersiffran, uträknad på ett sätt, med januarisiffran, uträknad på ett annat sätt, kan det uppstå en del, som finansministern skulle kalla det, optiska fenomen. I själva verket har det alls inte varit någon prisminskning. Riksdagens ledamöter fick i dag på sina bord ett meddelande från prisoch kartellnämnden om prisutvecklingen. I inledningen står det att prisökningen under januari och februari har varit 1,6 96, och det rimmar ju rätt bra med vad statistiska centralbyrån i själva verket också säger. Allt pekar på att prisstegringen i år blir minst 10 96. Ovanpå det kommer olika punktskatter som ökar priserna med ytterligare ett par procent. Regeringen missade goda möjligheter förra året att lägga grunden för en prisstabiliserande politik. Det hade fordrats — jag säger det på nytt — åtgärder framför allt på skattepolitikens område. Man missade dessa möjligheter och slog sig till ro med att dölja inflationstrycket med omfattande matoch hyressubventioner. Men den politiken håller inte på sikt. När man får en tvåsiffrig inflationstakt i ett land med så höga marginalskatter som vi har blir det mycket svårt att bromsa kostnadsstegringarna. Man kan också se vilka lönekrav som nu gör sig gällande. Regeringen säger att utan de här skatteomläggningarna hade lönekraven i år inte varit omkring 20 96 utan omkring 30 96. Jag har än så länge inte hört finansministern offentligt driva den idén — jag har bara hört statsministern driva den. Att försöka göra gällande att det annars skulle ha blivit 30-procentiga lönekrav kastar något av ett löjets skimmer över den ekonomiska politik som här har drivits. Jag anser att det ären ohållbar ståndpunkt. Jag tror att de skatteomläggningar som man nu håller på med inte har den stabiliserande effekt som man skulle tänka sig. Jag utesluter självfallet inte att löntagarparten i sina krav räknar av de ökade belastningar som kommer i form av löneskatter, men jag är absolut övertygad om att man också räknar in i sina krav önskemål att få kompensation för de ytterligare prisstegringar som inträffar på grund av att löneskatterna höjs. Om löneskatterna inte höjts, hade prisutvecklingen blivit en annan och kompensationsanspråken följaktligen mindre. Det är absolut inte omöjligt att bromsa inflationen. Skatterna — marginalskatterna — kan sänkas så att löntagarna med mindre kostnadshöjningar får en standardstegring. Investeringarna kan befrämjas så att kostnadshöjningar klaras utan lika stora prishöjningar. En stabiliserande politik gör det möjligt för oss att försvara den svenska kronans yttre värde så att vi inte behöver importera prisstegringar utifrån. Herr talman! Med de orden ber jag att få yrka bifall till de reservationer som herrar Söderström och af Ugglas svarar för.

Herr talman! En stor del av finansutskottets betänkande upptas av texten till den överenskommelse som träffats mellan företrädare för regeringen, folkpartiet och centerpartiet. Denna överenskommelse är ju ett faktum och får som sådan betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Det märkliga är att finansutskottet inte gör någon närmare bedömning av uppgörelsen mellan de tre mittenpartierna. Vad som hade kunnat krävas är en redogörelse för vilka verkningar som denna uppgörelse får i olika avseenden, men det försöker man alltså inte tala om. Vi är inte motståndare till diskussioner och förhandlingar mellan de politiska partierna. När pressen skrev om ”avhopp” från förhandlingarna är det en sanning med mycket stor modifikation. Regeringen visste ju från början vilka partier den ville göra upp med. Den svängde frågor och diskussionsteman så att de partier som enligt ritningarna inte skulle vara kvar heller inte var det när överenskommelsen skulle göras. Jag har alltså ingenting till övers för de krokodiltårar som herr Palme troligen kommer att gjuta senare i debatten över de illasinnade partier som ställt sig utanför den breda samlingen i mitten. För vår del väntade vi verkligen inte att alla partier skulle komma överens. Diskussionerna gällde ju klasspolitiska frågor, där partierna företräder olika klassintressen. Något samförstånd mellan alla deltagande partier var helt enkelt inte möjligt. Arbetarklassens parti kan ju inte plötsligt bli överens med ett storfinansens intresseparti om den ekonomiska politiken utan att svika de klassintressen som det skall företräda. Regeringen ville göra upp med mittenpartierna om den ekonomiska politiken och den lyckades också med detta. När man ser resultatet undrar man vad de väljare säger, som i 1973 års val stödde socialdemokraterna för att hindra tillkomsten av en borgerlig regering med en borgerlig politik. De har nu fått en socialdemokratisk regering med en borgerlig politik. Det var knappast vad de socialdemokratiska väljarna ville. Det viktigaste politiska innehållet i avtalet mellan regeringen och de borgerliga mittenpartierna är dess funktion i avtalsrörelsen. I samband med höjningen av socialförsäkringsavgifterna skriver man: ”De partier som ingått denna överenskommelse förutsätter att löneanspråken i motsvarande grad kommer att reduceras.” Förra året, i samband med den första Hagauppgörelsen, var man försiktigare. Då skrev man bara så här efter angivandet av att reformerna skulle totalfinansieras: ”Löntagarorganisationerna har vidare förklarat sig beredda att i så fall ta hänsyn till detta i den kommande avtalsrörelsen 1975.” I år tar man alltså ett stort steg vidare på den förkastliga väg som heter statlig inblandning i avtalsrörelsen. Vänsterpartiet kommunisterna är bestämd motståndare till en statlig inkomstpolitik som innebär att statsmakterna inkräktar på de fackliga organisationernas bestämmanderätt och kampmöjligheter i avtalsrörelsen. Årets uppgörelse innebär också en förändring jämfört med Hagauppgörelsen på det viset, att hela kostnaden för skatteomläggningen den här gången icke finansieras med arbetsgivaravgifter. Själva omläggningen av den direkta statsskatten genom förändring av skatteskalorna kan beräknas kosta 5 000 milj.kr. Fördubblingen av sparavdraget kostar 280 miljoner och halva kostnaden för det bibehållna avdraget för sjukförsäkringsavgifterna, som man vill lägga på nästa år, 450 miljoner. Sammantaget blir det 5 730 milj.kr. Höjningen av arbetsgivaravgiften till socialförsäkringen ger emellertid inte mera än 4 130 milj.kr. Där är alltså ett underskott på mellan 870 och 1 600 miljoner beroende på hur man gör jämförelsen — alltså mellan nära 1 miljard och 1 1/2 miljard kronor. Men någon totalfinansiering genom höjda avgifter på arbetsgivarna är det definitivt inte. Hur tar då statskassan in de återstående många hundratals miljonerna? Jo, genom de höjda punktskatterna. De som använder öl, vin, sprit, stilldrinkar, tobak, elektrisk ström får betala en betydande När man försöker inbilla allmänheten, och framför allt löntagarna, att det är arbetsgivarna som betalar kostnaden för skatteomläggningen är det alltså på flera olika sätt ett bedrägeri. För det första betalar inte företagen hela kostnaden för skatteomläggningen genom höjda avgifter. En betydande del av denna kostnad betalas genom höjda punktskatter. För det andra kommer företagen givetvis att söka övervältra de höjda arbetsgivaravgifterna på konsumenterna. Genom sin monopolställning har många storföretag också möjlighet att göra detta. I sista hand blir det alltså löntagarna som får betala en gång till. De som förbrukar öl, vin, sprit, stilldrinkar, tobak, elektrisk ström skall enligt socialdemokraternas, folkpartiets och centerpartiets mening betala en betydande del av en skattesänkning som går högt upp i inkomstskikten och absolut inte gynnar låginkomsttagarna. Man kan naturligtvis från olika synpunkter diskutera en höjning av dessa skatter. Den höjda energiskatten kan motiveras med att den kan bidra till besparingar i förbrukningen av energi. Om en höjning av priserna på öl, vin, sprit och tobak kan det sägas att den i huvudsak innebär ett återställande av tidigare relation till andra varupriser. Men mot detta står att höjningarna ju innebär att till redan inträdda prishöjningar — och de var som alla vet mycket stora förra året — läggs nya, som belastar löntagarna. Vpk är därför kritiskt när det gäller höjningen av dessa senare punktskatter, och vi ser absolut ingen anledning att gå med på en höjning av de indirekta skatterna för att betala skatteomläggningar som väsentligen gynnar de höga inkomsttagarna. Vi har redan karakteriserat uppgörelsen som ett svek mot låglönegruppernas intressen, och jag upprepar. detta här. Och det är ett svek inte bara på en punkt, utan på en rad olika punkter. 1. Socialdemokraterna och centerpartiet har genom avtalet med folkpartiet gått ifrån den låglöneprofil för skatteomläggningen som de tidigare anslöt sig till i skatteutredningen. Hela tillägget på ca 1000 milj.kr. ges uteslutande till de grupper som ligger över 35 000 kr. i inkomst. Under 35 000 kr. i inkomst beräknas fortfarande år 1976 befinna sig över 1,3 miljoner löntagare eller 38 96 av samtliga. De får ingenting med av det tillskott som folkpartiet fått igenom. I stället får de kraftigt ökade utgifter genom de höjda punktskatterna. Vad säger egentligen socialdemokraternas och centerpartiets ledamöter i skatteutredningen, som tillsammans med mig slogs för en låglöneprofil i skatteomläggningen, om detta tydliga avsteg från denna linje? 2. Fördubblingen av sparavdraget innebär med nuvarande konstruktion ökade fördelar ju mer inkomsten ökar. Vid 30 000 kr. i inkomst blir skattelättnaden vid fullt utnyttjande av det nya sparavdraget 672 kr. För den som tjänar mellan 100 000 och 150 000 kr. blir skattelättnaden 1232 kr. Vad har det med låginkomstprofil att göra? Sanningen är den att den som verkligen har en låg inkomst av kapital inte får någon för bättring alls. Förutsättningen för att vpk skall acceptera en höjning av sparavdraget är att detta får en helt annan konstruktion, så att det icke gynnar de höga inkomsttagarna. Det bör vidare gälla också arbetsinkomster. Det finns ingen anledning godta att kapitalinkomster beskattas lindrigare än arbetsinkomster. Men detta är innebörden av det avtal som socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet har kokat ihop. 3. Att man låter rätten till avdrag för sjukförsäkringsavgiften vara kvar, inte bara ett år utan två år, innebär ytterligare att de högre inkomsttagarna gynnas. För den som tjänar 20 000 kr. innebär denna avdragsrätt 560 kr., för den som har 100 000 kr. i inkomst ungefär dubbelt så mycket. 4. Regeringen och mittenpartierna har också avtalat att 18 000 kr. av egenföretagarnas inkomster skall vara fria från arbetsgivaravgift. Lönarbetarna förutsättes däremot genom löneavdrag själva betala arbetsgivaravgift på varenda krona av sin inkomst. Det är inte arbetsgivarna som betalar arbetsgivaravgiften — det är löntagarna. Detta är en klar orättvisa gentemot löntagarna. 5. Kommuner och landsting drabbas i betydande grad av de förändringar i skattesystemet som regeringen och de borgerliga mittenpartierna träffat avtal om. Man får icke tillfredsställande kompensation för detta. Följden blir en tendens till försämring av kommunernas och landstingens ekonomi, som framför allt kommer att drabba låginkomsttagarna. Under diskussionerna om dessa frågor har från vpk:s sida framhållits kravet på en totalfinansiering genom avgifter och skatter på företagen. Varje avsteg från denna princip innebär i verkligheten en subvention till företagen, som betalas av de övriga skattebetalarna, dvs. huvudsakligen löntagarna. Varje diskussion om statsinkomster och skatter måste också ta upp frågan vad statsinkomsterna skall användas till. Vi anser att ökade skatteinkomster skall användas för reformer med ett bra fördelningspolitiskt innehåll. Vi har länge krävt en höjning och värdesäkring av barnbidragen. Att detta nu blir genomfört ser vi som en viktig framgång. Men man borde ha kunnat göra höjningen från den 1 juli i år och inte vänta till årsskiftet. Utbyggnad av daghemmen, förbättring av folkpensionerna, höjda ersättningar till AMU-eleverna är sådana krav som vpk fortsätter att driva.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 Det avgörande kunde enligt vår åsikt inte vara skatteomläggningen, som ju väldigt mycket är av formell natur, även om den nu genomförs på ett så galet sätt att den missgynnar låginkomstgrupperna. Avgörande är åtgärder för en bättre fördelning, åtgärder som är steg i riktning mot jämlikhet. Regeringen har ju helt glömt bort jämlikhetsfrågorna i sina förslag till riksdagen. Vi anser att politiken för en bättre fördelning måste drivas med särskild kraft under en ekonomisk högkonjunktur. Den måste emellertid fullföljas också om produktion och sysselsättning skulle försämras. Barnen, mödrarna och pensionärerna skall inte betala för att den stora importen ger minus i handelsstatistiken. En avgörande politisk uppgift är att kraftigt lätta bördorna för låginkomstgrupperna. Men dem har de samverkande partierna svikit. Låt de rika betala, där finns skattekraft! Den bästa metoden att sänka skatten för inkomsttagare med lägre inkomster är enligt vår mening att helt slopa mervärdeskatten på livsmedel och i stället beskatta kapitalet. Det måste vara en del i varje långsiktig reform av skattesystemet. Alla är överens om att man nu med kraft måste gripa sig an med detta. Skatteutredningen skulle klara den uppgiften bättre om man, som jag upprepade gånger framhållit, fick koncentrera sig på den och slapp att varje år ställa förslag om provisoriska skatteomläggningar. Vårt parti kräver en grundläggande förändring av skattepolitiken: från beskattning av konsumtionen till beskattning av produktionen, från skatt på arbetslönerna till skatt på råvaror, energiförbrukning och omsättning. I det sammanhanget bör man också ta upp frågan om en sammanslagning av de kommunala och statliga inkomstskatterna till en enda statskommunal skatt. Skattefrågorna i vad gäller löntagare, företag och kommuner hör ihop. De kan inte lösas genom arbete i tre skilda utredningar. Vi har upprepade gånger ställt frågan om en sammanslagning av de tre skatteutredningarna, men herr Sträng tiger som sfinxen. Är det inte på tiden att göra något åt detta krav, herr finansminister? Finansutskottets betänkande gäller också den allmänna frågan om utvecklingen av konjunkturen. Nu vet vi att förutsägelser om hur en kapitalistisk ekonomi kommer att gestalta sig är vanskliga även på kort sikt. Det finns alltid betydande osäkerhetsmoment. Ekonomin styrs av kapitalägarnas jakt efter profiter. Det kapitalägande fåtalets intressen bestämmer över det arbetande flertalets arbetsoch livsvillkor. Vad som kan hända i ekonomin under resten av 1975 bör ses mot bakgrund av vad som hänt de senaste åren. Under dessa har de i huvudsak goda tiderna för kapitalismen sedan det andra världskriget brutits. En tilltagande stagnation breder ut sig i nästan alla kapitalistiska stater. Arbetslöshetssiffrorna under 1970-talet är i många länder de högsta sedan krigsslutet. Prisstegringarna blir också allt värre. Den ekonomiska tillväxten tenderar att avta. Sverige är en del av den kapitalistiska världen. Den svenska ekonomin hänger ihop med den kapitalistiska världsekonomin. De långsiktiga tendenserna i den svenska ekonomin avviker i sina huvuddrag inte från den internationella bilden. Möjligen kan man säga att svängningarna i den svenska ekonomin varit något mindre dramatiska och att stagnationstendenserna inte gripit kring sig lika starkt här som utomlands. Högkonjunkturerna tycks också i Sverige bli allt lägre. Konjunkturtoppen 1964 innebar en tillväxt om 7,0 procent, nästa högkonjunktur 1969 var tillväxten 5,6 procent, 1974 något mer än 4 procent. Företagens kapacitetsutnyttjande minskar på lång sikt. Varslen om personalinskränk ningar ökar. Arbetslösheten växer långsiktigt över konjunkturerna. Enligt AMS siffror var under första hälften av 1960-talet i genomsnitt 23 000 anmälda som arbetslösa. Hittills under 1970-talet är det omkring 58 000. Sysselsättningsökningen faller i stor utsträckning på deltidsarbeten. Sysselsättningen hävdas någorlunda tack vare en svällande statlig och kommunal förvaltning och en allt större AMS-verksamhet, inte genom det s.k. privata näringslivet. År 1975 kommer inte att ändra denna långsiktiga trend. Mycket talar för att högkonjunkturen successivt kommer att upphöra. Försämrat orderläge och alltför stora lager börjar redan inrapporteras. Handelsbalansen visar ett växande underskott. Valutareserven minskar. Allt detta tyder på att vintern 1975-1976 kan bli inledningen till en ny konjunkturnedgång, som möjligen kan bli allvarligare än den 1971-1972. Den ekonomiska politik som kommer till uttryck i finansplanen och i motioner från de borgerliga partierna ställer ej något annat mål än att söka skapa en stabil kapitalism, att få den kapitalistiska ekonomin stadigt på fötterna. Men med det kommer man inte att lyckas, inte heller genom att förverkliga den konjunkturpolitiska beredskapsplan från de borgerliga mittenpartierna, som socialdemokraterna nu gett sin välsignelse. Att regeringspartiet på detta sätt helt anammar vad de två borgerliga partierna krävt är egentligen det politiskt mest uppseendeväckande i finansutskottets betänkande. Socialdemokraterna har, märkligt nog, helt inordnat sig under den av folkpartiet och centern föreslagna politiken. Att regeringen sedan får utforma själva beredskapsplanen är ju en generositet som den nya majoriteten kan kosta på sig. Men vart tog den socialdemokratiska linjen vägen? Finns det verkligen inte kvar någon som helst skillnad mellan borgerlig och socialdemokratisk syn på konjunkturpolitik och åtgärder mot arbetslöshet? Det förefaller inte så. Då är det kanske också sant att herr Helén får komma in i regeringen så fort han kommer ihåg att säga till. Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i sin partimotion och i sin reservation i finansutskottet framlagt sina synpunkter på vad som måste göras i den ekonomiska politiken. Huvudkrav är en inkomstomfördelning till de lönarbetandes förmån och en begränsning av kapitalägarnas maktställning i ekonomin. I vårt niopunktsprogram fastlägger vi de åtgärder som krävs med hänsyn till den svenska ekonomins aktuella läge. Det är kort sammanfattat: Etableringskontroll och medveten statlig styrning av alla investeringar. Ökning av statens och kommunernas investeringar, som nu minskar. Avskaffa de skattefria investeringsfonderna som innebär stora skattevinster för företagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1B, 3B, 5, 6, 7B och 8 i finansutskottets betänkande.

Herr talman! Recensionerna från höger och vänster av finansutskottets betänkande har överraskat mig i dag genom att vara påfallande modesta i sak, och för detta vill jag naturligtvis som talesman för utskottsmajoriteten tacka. Måhända är det så att grundtonen i den kritik som vi här har mött får sin karaktär av att det f.n. finns en bred strävan i vårt land att slå vakt om sysselsättning och ekonomi. Det är också det bärande temat både i finansutskottets betänkande och i den trepartiuppgörelse som refereras i betänkandet. Det är med en känsla av försiktig optimism man som bakgrund till dagens finanspolitiska debatt konstaterar att Sverige alltjämt har en hög sysselsättning, den högsta i Västeuropa om man undantar Norge. Det karakteristiska för den internationella lågkonjunkturen, som fortfarande befinner sig i ett bottenläge, är att i land efter land den svåra inflationen nu avlöses av en växande arbetslöshet. Sannolikt har konjunkturen i mer än ett industriland en bit kvar till bottenläget, medan den i andra länder håller på att vända. I dag har vi för övrigt kunnat läsa i tidningarna hur snubblande nära det är till protektionistiska tendenser. Nu senast har England och Finland tagit upp frågan om importbegränsande åtgärder. Det är naturligtvis ett oroande moment i detta sammanhang, eftersom mycket av de expansiva tendenserna därmed kan komma att få till följd en negativ utveckling på handelsbalanserna i hela världen. Den kraft konjunkturrörelserna besitter kan förklaras av den tidsmässiga överensstämmelse som präglat konjunkturförloppet under det senaste året. Västeuropa och USA har verkligen i oljekrisens spår haft en synkroniserad konjunktur, vilket förstärkt nedgångstendenserna. Norge representerar ett klart undantag, men även Sverige har haft ett avvikande konjunkturförlopp. Den för svensk industri positiva exportutvecklingen under fjolåret tillsammans med den expansiva ekonomiska politik som riksdagen beslöt om för nästan på dagen ett år sedan har haft en gynnsam effekt på svensk ekonomi. Denna gynnsamma effekt består ännu. Även om det alltså finns vissa — må vara sparsamma — tendenser till expansion på sina håll ute i världen är det uttryck för en alltför långt gående optimism att hoppas att Sverige skall kunna hoppa över bottenläget i konjunkturförloppet för att direkt från nuvarande läge haka på i uppgången. Utskottsmajoriteten har funnit att riskerna för att den internationella avmattningen också skall få ett genomslag i svensk ekonomi ökat sedan finansplanen framlades. Majoriteten ansluter sig därmed i sin bedömning i allt väsentligt till analysen i centerns och folkpartiets gemensamma motion. De starka prisstegringarna under 1974 har nu av allt att döma bromsats upp, och 1975 kan väntas erbjuda en lägre inflationstakt. Hur mycket lägre är i dag svårt att uppskatta. Det beror på genomslaget av utländska prisimpulser och på den allmänna kostnadsoch efterfrågeutvecklingen. Uppenbarligen blir resultatet av den pågående lönerörelsen också avgörande för inflationsutvecklingen. Tyvärr kan balansen i utrikesbetalningarna under 1975 befaras bli väsentligt sämre än vad som antogs i finansplanen, vilket också i hög grad påverkar det finanspolitiska manöverutrymmet. Det är mot bakgrund av detta ekonomiska läge som förhandlingarna och överenskommelsen om 1976 års skattereform, som träffades den 4 mars mellan socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet, synkroniserats med beredningen av finansplanen och med anledning därav väckta motioner. Det är flera skäl till att överenskommelsen till sina principiella huvudlinjer återges i finansutskottets betänkande. Det finns anledning förmoda att uppgörelsen får en avgörande betydelse för lönerörelsens utfall och därmed för de bedömningar som finansutskottet har att göra beträffande den ekonomiska politiken i stort. Uppgörelsen innebär nämligen att viktiga delar av finanspolitiken för nästa budgetår lagts fast, vilket självfallet i väsentlig utsträckning måste bidra till en stabil utveckling av den svenska ekonomin. Uppgörelsen har kritiserats på konstitutionella grunder utifrån finansutskottets arbetsformer. Herr Burenstam Linder använde här tidigare t.o.m. ordet ”förnedrande” vilket jag på utskottets vägnar allvarligt vill protestera mot. Jag tycker att det vore rejälare att man gav uttryck för besvikelsen i en mer pregnant kritik i sak än beträffande form. Jag har alltså rätt svårt att ta denna kritik på allvar. Både moderata samlingspartiet och vänsterpartiet kommunisterna deltog dock i de överläggningar som så småningom ledde till en överenskommelse mellan tre av partierna. Det var inte på konstitutionella grunder dessa partier bröt upp från överläggningarna. Vpk säger i sin reservation att man finner det anmärkningsvärt att finansutskottet blir beredande organ i skattefrågor. Det är fel. Finansutskottet har inte varit beredningsorgan när det gäller de nya skatteskalorna eller när det gäller punktskatterna. Men finansutskottet har registrerat den uppgörelse som skett på detta område därför att den kan antas få en avgörande betydelse för den ekonomiska politiken i övrigt här i landet. Det är naturligtvis ofrånkomligt att ett parlamentariskt läge som det som nu sätter sin prägel på den svenska riksdagens arbete leder till diskussioner mellan partiledningarna, genom vilka man skall söka hitta gemensamma övergripande lösningar. Att ärenden bereds av partiernas parlamentariska ledare kan heller inte kritiseras. Representanter för finansutskottet har hela tiden deltagit i detta arbete. Förhandlingarna har dessutom anslutits till finansutskottets planering av arbetet. Vad som har skett är alltså att förhandlingar, som på grund av sin karaktär har förts av partiledningarna, knutits an till det utskott som närmast varit berört av uppgörelsens allmänekonomiska och finanspolitiska konsekvenser. Kritiken mot uppgörelsen på formella eller konstitutionella grunder faller alltså på sin egen orimlighet och måste grundas på helt orealistiska föreställningar om hur ett parlamentariskt arbete i nuvarande situation kan bedrivas. Det torde t.o.m. få betraktas som en styrka för svensk parlamentarism att man i ekonomiskt besvärliga lägen förmår överbrygga motsättningar och åstadkomma samlande lösningar, som samhällsekonomiskt måste få en stabiliserande effekt. Uppgörelsens innehåll i sak i vad den rör skattepolitiken skall jag inte här närmare kommentera. Jag föreställer mig att den partiledaromgång som följer senare kommer att dröja vid dessa förhållanden. Jag kommer alltså i huvudsak att begränsa mig till vad finansutskottet varit sysselsatt med i sina bedömningar. Jag nöjer mig med att konstatera att jag tror att uppgörelsen får stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen här i landet. Den ger också underlag för den slutsats av analysen av den ekonomiska utvecklingen som utskottet dragit, nämligen att det nuvarande läget kräver en hög ekonomisk-politisk handlingsberedskap. Enligt utskottets bedömning kan det inte uteslutas att lågkonjunkturen utomlands blir djupare och mer utdragen än man kalkylerat med i finansplanen och att detta också får konsekvenser för den svenska ekonomin. Alltjämt är emellertid aktiviteten hög här i landet. Vi har därför från majoritetens sida inte anledning att på detta stadium fastlägga stimulansinsatser av bestämd omfattning eller bestämma oss för deras förläggning i tiden. Den konjunkturpolitiska beredskapen måste emellertid höjas. Det är mot denna bakgrund som utskottsmajoriteten för förslaget från centerns-folkpartiets ekonomiska motion om en konjunkturpolitisk beredskapsplan vidare för riksdagens beslut. Om denna beredskapsplan skall anknytas till en allmän beredskapsstat eller om den skall framläggas för riksdagen i särskild ordning bör regeringen få avgöra med hänsyn till den aktuella konjunkturutvecklingen. Riksdagens ställningstagande i princip är emellertid en viljeyttring och innebär att en betryggande majoritet är beredd att vidta alla erforderliga åtgärder för att upprätthålla sysselsättningen i vårt land. De åtgärder som utskottsmajoriteten på grund av centern-folkpartimotionen förslår spänner över ett vitt fält, alltifrån en aktivering av näringslivets investeringar och ökat kommunalt engagemang inom vårdsektorn till insatser för att stödja den privata konsumtionen. För att markera den vaksamhet med vilken konjunkturutvecklingen bör följas har utskottsmajoriteten också gjort det uttalandet att den höjning av barnbidraget med 300 kr. från den 1 januari 1976 som man föreslår med anledning av centerns-folkpartiets motion kan tidigareläggas. Finansutskottet kommer att ta ställning härtill senast i samband med kompletteringspropositionens behandling. Tydligare har knappast betydelsen av en aktiv konjunkturberedskap kunnat markeras från utskottsmajoritetens sida. Det finns i detta sammanhang, herr talman, anledning notera den något unika handläggningsordning som blivit en följd av finansutskottets behandling av en höjning av barnbidraget som ett inslag i konjunkturpolitiken. De speciella skäl som i detta fall kan åberopas för ett visst avsteg från regeringsformens regler om normgivning får naturligtvis inte tas till intäkt för en upprepning vid andra tillfällen av en motsvarande handläggningsordning. För att främja de för sysselsättningen nödvändiga industriinvesteringarna bör ett särskilt investeringsavdrag vid beskattningen i kombination med investeringsbidrag för särskilda ändamål övervägas, sägs det i majoritetens skrivning. Jag tror att det av hänsyn till företags högst skilda möjligheter att utnyttja investeringsavdrag är mycket väsentligt att det system med investeringsbidrag som vi från centern tidigare förespråkat kan komma till användning i händelse att konjunkturutvecklingen motiverar det. Det är betydelsefullt från sysselsättningsfrämjande synpunkt att ta till vara den expansionskraft som kan finnas i skilda företag — alltså även sådana där vinstkapaciteten inte gör avdragsmöjligheterna användbara som stimulansmedel. Från den anställdes synpunkt är dock arbetsplatsen i företaget med lägre vinstkapacitet lika värdefull som arbetsplatsen i det vinstrika företaget. Inom vårdsektorn bör bl.a. fortsatt utbyggnad av barnomsorgen aktualiseras. I beredskapsplanen bör också ingå, har vi sagt, sedvanlig sysselsättningspolitisk beredskap. Särskild tonvikt bör läggas på åtgärder som syftar till att minska och förebygga ungdomsarbetslöshet. Ett ytterligare underlag för den konjunkturpolitiska beredskapen finns i de finansfullmakter som regeringen begärt och utskottsmajoriteten tillstyrker och i det förslag till investeringsreserv som arbetsmarknadsstyrelsen lagt fram i skrivelse till regeringen av den 14 februari i år. För centern var den konjunkturpolitiska beredskapsplanen en av förutsättningarna för att acceptera de nya och ökade finansfullmakter regeringen i år begärt. Regeringens begäran om vidare finansfullmakter än tidigare ifrågasattes i en centermotion, bl.a. mot bakgrund av att budgetutredningens betänkande varit föremål för sedvanlig remissomgång och därmed nu rimligen också borde undergå beredning i finansdepartementet. Finansministern torde kunna meddela hur arbetet med denna budgetreform har fortskridit. Vi anser att budgetutredningen har skisserat ett budgetsystem som ger mer utrymme för flexibilitet i investeringsplaneringen än det nuvarande. Därmed skulle ävan kraven på föhöjd konjunkturpolitisk beredskap kunna tillgodoses. Dess bättre är utskottsmajoriteten enig med centern i denna fråga och hemställer nu till regeringen om en modernisering av budgettekniken. Därmed kan den modell finansfullmakterna fått i årets finansplan anses vara mera ett provisorium än någonting för framtiden bestående. Kreditpolitiken intar en central position i de ekonomisk-politiska överväganden finansutskottet gjort. Förutsättningarna för en fortsatt lätt kreditpolitik ändrades dramatiskt under fjolåret i och med omsvängningen i bytesbalansen och den därmed sammanhängande decimeringen av va lutareserven. Kreditpolitiken måste självfallet avstämmas bl.a. med hänsyn till inflationen. En utbyggnad av den industriella kapaciteten är emellertid ett oavvisligt villkor för att på sikt åter skapa balans i de utrikes betalningarna. Ur de perspektiv betalningsbalansen representerar spelar lantbruket en med industrin jämbördig roll. Mot bakgrund av att bytesbalansen i år kan befaras visa ytterligare ökat underskott har utskottsmajoriteten funnit sig böra rekommendera en temporärt ökad kapitalimport. Så långt har vi instämt i finansministerns skrivning i finansplanen, att ”såväl staten som kommuner, kreditinstitut och företag” bör komma i fråga som låntagare. Vi har emellertid funnit oss böra klarare än i finansplanen sätta in denna kapitalimport i dess rätta sammanhang. Vi har alltså bedömt det önskvärt att såväl staten som de kommuner och större företag som har förutsättningar härför deltar i den utländska upplåning som blir nödvändig. Det utrymme för kreditexpansion som på detta sätt skapas på den svenska marknaden bör främst användas för näringslivets behov och då i synnerhet ställas till de mindre och medelstora företagens förfogande. Ja, vi har t.o.m. funnit anledning att vara ännu mer pregnanta i vår skrivning genom att begära att den modifiering av kreditpolitiken som vi bedömt angelägen bör ske snarast möjligt — detta därför att effekten av dylika åtgärder alltid släpar efter. Kreditlättnader för investeringar i näringslivet bör nämligen sättas in nu för att både förbättra bytesbalansen och bidra i väsentlig utsträckning till en stabilisering av totalefterfrågan under nästa budgetår. I realiteten är alltså lättnaderna på kreditmarknaden de konjunkturpolitiska åtgärder som utskottsmajoriteten bedömer har den högsta prioriteten i dag. Detta är motivet till att finansutskottet företagit den unika åtgärden att ge vad utskottet anfört om kreditpolitiken både regeringen och fullmäktige i riksbanken till känna. Ytterligare ett par detaljer är värda att notera i utskottets behandling av kreditpolitiken. I ett par enskilda motioner har begärts kvantitativt preciserade ramar för vissa instituts upplåning på kapitalmarknaden. Av principiella skäl har vi icke ansett det möjligt att biträda dessa yrkanden. Mot bakgrund av vad utskottet anfört när det gäller kreditpolitiken i stort har emellertid utskottet anslutit sig till de synpunkter motionärerna anfört. Utskottet förutsätter att bankofullmäktige vid utformningen av kreditpolitiken beaktar detta och att lantbrukets och de mindre och medelstora företagens kreditbehov tillgodoses. De i motionerna begärda ramarna, för AB Industrikredit och AB Företagskredit en utökning jämfört med i fjol med 400 milj.kr. och för Hypoteksbanken med 100 milj.kr., bör vid dessa överväganden vara vägledande, har utskottsmajoriteten sagt. Inte minst det senare institutet har i realiteten under många år fått se sin nyutlåning stagnera eller — i jämförelse med det tidiga 1960-talet — krympa, vilket också resulterat i en rekordlång lånekö om f. n..ca 1 000 milj.kr. Utskottets rekommendation om en utökning av Hypoteksbankens ram från 275 till minst 375 milj.kr. för 1975 ter sig mot denna bakgrund ganska modest, bl.a. med tanke på det krav på utveckling av landets egen livsmedelsproduktion och skogsbrukets produktionsförmåga som en förändrad värdering av situationen i världssamhället medfört. Stöd till lageruppbyggnad och investeringsfondernas frisläpp tillhör de konjunkturpolitiska åtgärder vilka, liksom lättnaderna i kreditpolitiken, bör kunna sättas in med mycket kort varsel. Investeringsfonderna bör enligt utskottets bedömning under innevarande år i högre grad än vad som f.n. är fallet generellt kunna ställas till företagens förfogande för att trygga sysselsättningen. Lagerstödet bör också kunna tas i anspråk som ett verksamt medel för att hålla sysselsättningen uppe när avsättningsförhållandena t.ex. på exportmarknaderna markant försämras. Därvid bör emellertid inte längre gränsen 20 anställda gälla. Även sysselsättningen vid småföretag bör kunna främjas genom lagerstödet. Företagets storlek bör alltså inte vara avgörande men väl lagerstödets betydelse för att hålla sysselsättningen uppe. Herr talman! I sin recension av finansutskottets betänkande framhöll herr Burenstam Linder att han i stort var överens med majoriteten om den allmänpolitiska bedömningen. Han drog dock den slutsatsen att majoriteten borde ha föreslagit något mer än den har gjort, och han anförde att punktskatterna drar in köpkraft, vilket verkar återhållande på den ekonomiska aktiviteten. I de överväganden som finansutskottets majoritet gjort på grundval av skatteuppgörelsen har man självfallet tagit hänsyn till detta. Det är ju därför som ambitionsnivån relativt sett har blivit så hög som den är när det gäller de konjunkturpolitiska åtgärderna och när det gäller kreditpolitiken. Den konjunkturpolitiska beredskapsplan som vi skisserat har alltså diskonterat de finanspolitiska konsekvenserna av skatteuppgörelsen, och det har alltså avspeglats i den ambitionsnivå som vi har angivit. Herr Burenstam Linder säger sig vidare sakna direktstimulans i form av momssänkning. Vi har i våra överväganden inte prioriterat momssänkning som ett mer aktuellt konsumtionsstimulerande inslag. Vi har barnbidragshöjningen med, och vi har sagt att barnbidragen eventuellt får höjas tidigare, om konjunkturen det motiverar. Det ligger i sakens natur att den konjunkturutveckling vi nu bevittnar i första hand kräver ökade investeringar för att den vägen säkra sysselsättningen. Konsumtionsstimulansen får komma i ett senare förlopp, om det visar sig motiverat. Herr Hermansson har på likartade grunder kritiserat finansutskottets majoritet för dess betänkande och därför att vi inte, som han säger, tagit de ekonomiska konsekvenserna av skattereformen. Men det är som jag nyss sade till herr Burenstam Linder: i ambitionsnivån har skatteuppgörelsens finanspolitiska konsekvenser diskonterats. Därför är det också motiverat att man har synkroniserat partiledarförhandlingarna med utskottets arbete. Jag vill sist till herr Hermansson säga apropå skattepolitiken att låg inkomstprofilen självfallet inte har försvagats i uppgörelsen därför att man funnit sig böra gå en bit upp i skalorna med skattesänkningen. Centern har för sin del vid förhandlingarna sagt bestämt nej till åtgärder som skulle kunna tänkas försämra för låginkomsttagarna. Herr Hermanssons kritik mot bottenavdraget för egenavgifter har jag också mot den här bakgrunden svårt att förstå, eftersom det tillfaller låginkomstgrupper med begränsade möjligheter att kompensera sig för arbetsgivaravgiften. Herr talman! Omsorgen om sysselsättningen och stabiliteten i samhällsekonomin är grunden för trepartiuppgörelsen om 1976 års skattereform och den ekonomiska politiken. Majoriteten i finansutskottet har haft samma målsättning när den på den grund uppgörelsen lagt utformat sitt förslag till ekonomisk politik. Den starka betoningen av den konjunkturpolitiska beredskapen, prioriteringen av näringslivets investeringar och den klara viljeyttringen från utskottsmajoritetens sida beträffande lättnader i kreditpolitiken dikteras av en målmedveten vilja att slå vakt om sysselsättningen och den ekonomiska stabiliteten i vårt land. Med detta följer att utskottet förutsätter att en ytterligare avstämning av konjunkturpolitiken kommer att få ske under våren och sannolikt senast i samband med att riksdagen behandlar beredskapsplanen. Herr talman! Jag ber härmed att få yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 1, punkterna 1-13.

Herr talman! Om riksdagen i dag — som jag vågar tro — ansluter sig till vad majoriteten i finansutskottet anfört, så har man också ställt sig bakom en mindre optimistisk syn på den ekonomiska utvecklingen i Sverige under 1975 än vad regeringen visat upp i finansplanen i januari. Regeringen talar där visserligen om att hög beredskap är nödvändig, men utskottet redovisar som sin uppfattning att vissa åtgärder måste komma till redan nu, om vi skall kunna undvika en djupdykning i konjunkturen med ökad arbetslöshet som följd. En beredskapsplan måste göras upp för att finnas till hands under andra halvåret. Den slutsats som utskottet sålunda drar av sin bedömning grundar sig på motionsförslag från folkpartiet och centerpartiet. Låt mig redan nu konstatera att det säkerligen är hälsosamt för ekonomin i det här landet — men också för maktfördelningen mellan regering och riksdag — att skillnaderna i fråga om vad den ekonomiska politiken nu kräver och vad regeringen i januari ansåg så klart har kommit till uttryck i utskottets betänkande. Att representanterna för det socialdemokratiska partiet nu även lyssnat till vad vi andra har att säga är visserligen en ganska ny men en värdefull upplevelse. När jag uttrycker min tillfredsställelse över denna ändrade attityd hos representanterna för det socialdemokratiska partiet, så gör jag det utan minsta biton av skadeglädje. De överläggningar som lett fram till utskottsmajoritetens ställningstagande har varit konstruktiva och präglade av det ansvar som finansutskottet har i de stora och för människors ekonomiska situation avgörande frågorna. Är det då befogat att vara mer oroad inför framtiden än vad finansministern var i finansplanen? Det är naturligtvis en fråga som gemene man måste ställa sig. Många menar att det inte finns mycket i den svenska vardagen som tyder på att sämre tider är på väg. Det är tvärtom lätt att peka på ljuspunkter i dag jämfört med förra året vid samma tid — för att inte tala om läget vintrarna 1972 och 1973. I dag är 127 000 fler sysselsatta än i februari i fjol. Arbetslösheten är 77 000, vilket är 24 000 färre än i februari i fjol. Antalet lediga platser är nästan 10000 fler i dag än för ett år sedan. Kan en sådan situation stämma till pessimism? Är inte i själva verket det mesta tämligen ljust? Jag medger att det kan finnas en risk att man manar fram spökena redan före midnatt, om man talar för mycket om dem =— att det kan bli en självuppfyllande profetia att tala om att sämre tider är på väg. Jag tror emellertid att risken är betydligt större att vi inte märker att mörkare tider närmar sig, om vi bländas av dagens ljusa situation. Vi kan vara tacksamma för att vi hittills klarat oss så bra undan arbetslöshet och annat elände som miljontals människor i t.ex. USA, Västtyskland och Danmark har drabbats av. Men det vore djupt ansvarslöst av riksdagen och dess finansutskott om vi så till den grad speglade oss i vad vi gjort i det förgångna att vi glömde se framåt. Och ser vi framåt, så blir vi mer bekymrade. En snabb genomgång av de olika faktorer som bestämmer den ekonomiska utvecklingen i vårt land kan sannerligen ge anledning till oro. Låt mig nämna några viktiga varningssignaler. Läget i andra länder. Trots en begynnande omläggning av den ekonomiska politiken i andra länder råder djup lågkonjunktur i Västtyskland, USA, Danmark, Storbritannien m.fl. av våra viktiga handelspartner. Det kommer att dröja ännu ett tag innan de åtgärder som nu satts in eller föreslagits kommer att ge effekt på efterfrågan på svenska produkter och så småningom på sysselsättningen hos oss. Risken är stor för en nedgång i konjunkturen dessförinnan. Exportutvecklingen. Läget i Sverige står och faller med hur vi lyckas sälja våra varor utomlands. En fjärdedel av allt vi producerar säljs utanför landet. I de exporterande företagen har man kunnat konstatera att efterfrågan från andra länder mattats. Orderingången är svag. Orderportföljerna är tunnare i år än för ett år sedan. De order som i dag ligger hos olika svenska företag motsvarar 54 96 av den totala mängd industrivaror som konjunkturinstitutet tror skall säljas under hela året. Motsvarande andel vid samma tid i fjol var 64 96. Orderingången till hela tillverkningsindustrin låg under sista kvartalet i fjol 12 96 över orderingången vid samma tid ett år tidigare. Under tiden hade priserna stigit med 22 96. Det innebär alltså i själva verket en betydande reell nedgång i ordertillströmningen. Varslen ökar. Antal berörda arbetare och tjänstemän ökade från 991 i november till 1 547 i december för att sjunka till 1 346 i januari. Det är kraftiga pendlingar. Och även om antalet är lägre än för motsvarande tid ett år tidigare är trenden klart stigande. Antalet arbetslösa, 77 000, som var oförändrat från januari till februari kan ju verka vara en positiv faktor. Från januari till februari förra året sjönk emellertid arbetslösheten med 14 000. Det är det normala mellan januari och februari. Att arbetslösheten ligger på oförändrad nivå kan därför ses som en varningssignal att kurvan nu vänder. Det finns alltså en lång rad faktorer som manar till eftertanke — och som inte får leda till handlingsförlamning. En ljuspunkt i mörkret är dock utvecklingen av den privata konsumtionen. Den har ännu inte visat några tecken till avmattning. Och så länge efterfrågan hålls uppe, hålls naturligtvis modet hos företagarna också uppe, och det kan betyda att man vågar fortsätta producera och kanske investera. Nu kan emellertid inte någon ansvarig företagare grunda sina beslut om den ena eller andra produktionsvolymen eller investeringen på vad han ser av försäljningen för dagen ute i butikerna eller på faktureringsavdelningen. Vad som har betydelse är vad man tror händer med efterfrågan här hemma och i utlandet i framtiden. Och här är den svaga punkten i regeringens ekonomiska analys som den läggs fram i finansplanen. Om hjulen skall kunna hållas i gång och sysselsättningen tryggas beror på om någon är intresserad av att köpa varorna och tjänsterna. Som jag redan påpekat är efterfrågan från andra länder i avtagande medan efterfrågan här hemma — den som kommer från enskilda konsumenter —- ligger kvar på en hög nivå. Men det kan snabbt slå om av bl.a. följande anledningar: Inflationen lägger beslag på många sedlar i avlöningskuvertet. Den lön som man fick genom avtalet förra året räcker nu i stort sett till 90 6 av det man kunde köpa för samma lön förra vintern. Innan avtalen är klara håller man av förklarliga skäl igen på inköpen för den händelse man skulle komma ut i konflikt. När tiden är osäker stiger erfarenhetsmässigt sparandet. Regeringen tror tvärtom att det skall sjunka och bidra till ökad efterfrågan. Jag har här pekat på vad som kan hända. Det är inför dessa risker som vi måste ha hög handlingsberedskap. Det är någonting annat än att säga att läget redan är så allvarligt, att vi nu måste sätta in hela batteriet av åtgärder för att stimulera den privata konsumtionen. Möjligheterna till en tämligen snabb avtalsuppgörelse har förbättrats. Överenskommelserna om 1976 års skatter har lagt grunden härför. Och det finns naturligtvis förhoppningar om att omslaget i andra länder till följd av en stimulansinriktad ekonomisk politik där kommer tidigare än man i dag kan bedöma. Andra tecken tyder på att vi kanske kommer att bli besvikna just i detta avseende. Men vi måste ständigt vara på vår vakt, så att vi hinner med i svängarna, när det svänger. För att inte förlora någon tid när väl behovet av stimulansåtgärder klart föreligger har folkpartiet och centerpartiet krävt att regeringen skall utarbeta en beredskapsplan. Och vi har klart angett vad vi menar bör ingå i den. Jag återkommer till det. Det kravet skall ses mot bakgrund av erfarenheterna under förra konjunktursvackan. Då avvaktade regeringen alltför länge både hösten 1971 och 1972 samt 1973. Först när riksdagen skulle samlas igen i mitten av oktober ansåg man tiden mogen att lägga fram snabbt ihopkomna stimulanspaket. Vid den tiden hade regeringen möjlighet att med vpk:s hjälp bortse från kraven från den övriga oppositionen. Med ett riksdagsbeslut i ryggen kan däremot inte regeringen vila på hanen så utmanande länge som skedde 1971, 1972 och 1973. Det är egendomligt att inte moderaterna dragit samma slutsats av våra gemensamma erfarenheter från de åren. I sin reservation menar de närmast att ett tryck på regeringen av det här slaget är ett slag i luften. Man måste ha låga tankar om regeringens respekt för riksdagen och man måste totalt ha glömt situationen från bl.a. 1972 och 1973 för att uttala sig på det viset. Moderaterna vet tydligen precis när konjunkturen vänder och åtgärderna skall sättas in. Jag har stor respekt för herr Burenstam Linders kunnighet som ekonom, men här måste han helt ha släppt kontakten med ekonomen inom sig och låtit sitt ställningstagande dikteras av andra värderingar än vad som kan vara försvarbart med utgångspunkt i en klok ekonomisk politik. Den stora okända faktorn här är vad som händer innan avtalsrörelsen är i hamn. Drar den ut på tiden kan det mycket väl bidra till att det datum då konjunkturavmattningen är direkt kännbar flyttas närmare i tiden. Jag antar att herr Burenstam Linder delar den synpunkten. Men då måste det vara väldigt viktigt att göra vad som göras kan för att jämna vägen för en snabb uppgörelse på arbetsmarknaden. Det har bl.a. dikterat vårt handlande när vi gått in i och fullföljt samtalen om skatteomläggningen för 1976. Herr Burenstam Linder är starkt kritisk mot oss som träffade uppgörelsen. Han gav en i flera avseenden ofullständig beskrivning av skatteomläggningens verkliga innebörd för det stora flertalet av löntagarna. Herr Mundebo kommer att belysa folkpartiets roll i samband med uppgörelsen och dess inverkan på det nuvarande skeendet. Klok ekonomisk politik bör inte bedrivas med stora åthävor. Det är ett komplicerat förlopp, en härva av beslut i politiska organ, i företag, i organisationer och hos den enskilde konsumenten som bestämmer hur varvtalet i ekonomin förändras. Man får därför inte från ena dagen till den andra skifta från tvärbromsning till full gas. Det måste vara mjukt handlag. Därför har vi föreslagit och fått stöd av majoriteten i finansutskottet för att åtgärder som verkar stimulerande på ekonomin skall sättas in successivt, allteftersom man tror att en stabil utveckling är betjänt av dem. Det är då i första hand lättnader i kreditgivningen och stöd för lageruppbyggnaden som omedelbart bör komma i fråga. Alla som något intresserar sig för ekonomisk politik har i färskt minne det s.k. idiotstoppet på utlåningen från bankerna hösten 1970. Det bidrog till att vi stod huvudstupa ner i lågkonjunkturen. Vi är konjunkturmässigt i motsvarande skede nu. De som skall fatta beslut om investeringar måste veta att det finns pengar att låna, annars blir inte investeringsbeslutet fattat. Den kreditpolitik som förs nu kommer att bli avgörande för sysselsättningen lång tid framåt. Att en upplåning utomlands i nuvarande situation görs av såväl kommuner som större företag är en nödvändighet, men även i övrigt måste ökade lånemöjligheter beredas för mindre och medelstora företag samt för lantbruket. Utskottsmajoriteten har här klart formulerat sin uppfattning genom ett tillkännagivande till riksbanksfullmäktige. Att även regeringen medtagits vid detta tillkännagivande kan kanske synas formellt mindre välgrundat, men det kan vara välmotiverat bl.a. med hänsyn till att även regeringen måste vara medveten om att statliga utlandslån kan vara nödvändiga. Det räcker dock inte med tillgång till kapital för att investeringsbesluten skall bli fattade. Företagen måste också tro på att det går att sälja. På exportsidan är det redan kärvt, medan det på hemmamarknaden än så länge är bättre ställt. Även om omläggningen av den ekonomiska politiken i de länder som handlar mest av oss är på väg — och även om vi sätter in åtgärder senare under året som stöttar upp hemmaefterfrågan = finns det betydande risk för en nedgång i produktionen och därmed i sysselsättningen. Den kan mötas under ett övergångsskede genom att produktion på lager möjliggörs. Vi vet att lagersvängningarna har stor betydelse för sysselsättningen. Det är därför mycket angeläget för stabiliteten i samhällsekonomin att företagen kan hålla en så jämn produktion och sysselsättning som möjligt. Då står man bättre rustad när efterfrågan stiger. Det skulle dessutom vara ett verksamt medel att hålla tillbaka den inflation som beror på för hög efterfrågan. Det ligger alltså i samhällets intresse att stimulera produktion på lager när efterfrågan sjunker. Utskottet begär därför hos regeringen att man skall utforma ett lagerstöd, och vi säger att det bör gälla fler företag än när man senast praktiserade den metoden. Det bör inte regeringen vänta med. Så fort talmannens klubba fallit i dag bör enligt min mening finansministern låta sätta i gång arbetet med att konstruera ett sådant stöd. Jag är övertygad om att intresset för att utnyttja det redan är stort i näringslivet. Stimulansåtgärder av det här slaget är tillkomna för att upprätthålla aktivitet i ekonomin. Man måste därför i första hand fråga sig av vilken anledning stillestånd kan väntas, när man väljer bland olika åtgärder. Men valet är ingalunda värderingsfritt. När fler arbetstillfällen skall skapas och när efterfrågan bland konsumenterna behöver höjas, då gör sig de grundläggande värderingarna man har i sitt politiska arbete till känna. Jag vill därför bland de olika åtgärder som ingår i den begärda beredskapsplanen plocka ut några som ligger mig särskilt varmt om hjärtat och där man kan förena klok ekonomisk politik med starkt engagemang på annat område. Jag tänker på åtgärderna mot ungdomsarbetslöshet och utbyggnaden av barnomsorgen. Trots att arbetslösheten gått ner kraftigt under 1974 är arbetslösheten bland de yngsta på arbetsmarknaden fortfarande oroväckande hög. Den drabbar alla ungdomar, men det är i första hand de som saknar lämplig utbildning som råkar mest illa ut. Det är därför en fråga av stor social betydelse att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Den som inte har ett ordnat arbete kommer lätt på kant med det mesta i livet. De kostnader som vi tar på oss för att ge ungdomarna arbete är därför en viktig förebyggande socialpolitisk insats. Därmed kan flera gånger större kostnad undvikas längre fram. Det finns klart utsagt i utskottets skrivning att regeringen måste ägna särskilt intresse åt den frågan när man sätter samman beredskapsplanen. Det har förvånat mig mycket att moderata samlingspartiet har tagit avstånd också från detta. Jag har lagt märke till att det avsnitt där vi krävt åtgärder mot ungdomsarbetslösheten vill man byta ut mot ett stycke där det inte sägs ett ord om ungdomarnas situation. Vi får anledning att återkomma till en typ av åtgärder när vårt förslag om återinsättande av det särskilda utbildningsbidraget behandlas här i kammaren och även till de mera långsiktiga åtgärderna när vårt förslag om en sysselsättningsoch utbildningsgaranti kommer upp för avgörande. Den andra punkten i den begärda beredskapsplanen som jag vill framhålla är ökade insatser för att bygga ut barnomsorgen. Här har en tid utgått ökade bidrag till kommunerna för att snabba på byggandet av daghem och fritidshem. De bidragen kom till för att stimulera sysselsättningen. Nu har de upphört, och även om en höjning skett av de ordinarie bidragen innebär detta en betydande risk för kraftigt minskat daghemsbyggande ute i kommunerna. Det leder till minskad sysselsättning bland byggnadsarbetare, men det leder framför allt till att ett stort antal barn saknar någonstans att vara när föräldrarna arbetar eller att en av föräldrarna inte har den valfrihet mellan att arbeta hemma eller borta som vi vill förverkliga. Eftersom det oftast blir mamman, är det här en fråga om jämlikhet mellan könen. Här förenas alltså kraven på vad som bör ske under kvinnoåret 1975 med vad som bör ske under det begynnande lågkonjunkturåret 1975. En tredje fråga där olika intressen faller i varandra har redan fått sin lösning. Jag tänker på enigheten mellan folkpartiet, centerpartiet och socialdemokraterna om att höja barnbidraget senast från 1 januari 1976 till 1800 kr. Det hedrar socialdemokraterna att man här erkänner de starka skälen för en sådan höjning trots att man inte själv fört fram förslaget. Denna höjning kan emellertid bli aktuell tidigare än vid årsskiftet. Försämras konjunkturen snabbare än beräknat bör höjningen ske redan från hösten. Här förenas således återigen åtgärder för en rimlig ekonomisk politik med åtgärder för en riktig familjepolitik. Denna höjning kom man överens om i årets upplaga av de s.k. Hagasamtalen. De överläggningarna var, som jag tidigare berört, tillkomna för att jämna marken för en längre avtalsperiod och därmed för stabilare samhällsekonomi. Att samlas till överläggningar tvärs över alla partier i det syftet är ett förslag som folkpartiet och centern länge drivit. Vi har ömsom kallat det rundabordskonferenser, ömsom stabiliseringspolitiska konferenser. Benämningen får inte vara avgörande. Huvudsaken är att man börjat praktisera metoden. Det skall emellertid omedelbart sägas att varken Haga lI eller Haga II fyller måttet när det gäller vad vi avsett med stabiliseringspolitiska konferenser. Den viktigaste skillnaden är att konferenserna måste komma in i ett tidigare skede. Därför kan vi inte ansluta oss till moderaternas yrkande. Vi vill skapa ett forum för samråd i lönepolitiska frågor, där statsmakterna kan presentera sin syn på det ekonomiska läget och sin uppfattning om de fördelningspolitiska målen i stort under beaktande av den samhällsekonomiska balansen. Sådana överläggningar skulle kunna bidra till att öka utsikterna för realinkomstförbättringar utan inflationspådrivande effekter. Med den inflationstakt som nu råder har denna aspekt av förslaget vuxit i styrka. Vi har emellertid strukit under att användandet av ett sådant medel inte får beskära de avtalsslutande parternas förhandlingsfrihet. Med tillfredsställelse noterar jag, att utskottsmajoriteten nu uttalar sig positivt härom. De stimulansåtgärder som vidtagits inom vårt land har varit av stor betydelse för upprätthållande av sysselsättningen, men de har också medfört en påfrestning på vår bytesbalans genom ökad import. Det är av stor betydelse att vår export kan vara hög, och investeringarna inom industrin måste ge förutsättningar härför. Utskottet föreslår här vidgade möjligheter att använda investeringsfonderna. De initiativ som tagits av folkpartiets ledare genom kontakter med liberala politiker i andra länder och som sedan också följts upp av statsministern genom kontakter på det internationella planet har syftat till att göra klart att vi inte kan stimulera till en ökad import, som alltför ensidigt skapar sysselsättning i de länder som gynnas av en sådan ökad import. Läget kräver internationellt ansvar. Det har säkerligen framstått allt tydligare i många länder. Herr talman! Mycket mer skulle kunna anföras, men jag vill begränsa mig till det här sagda och endast avslutningsvis uttala min tillfredsställelse över det värdefulla innehåll som finansutskottets majoritet kunnat ge betänkandet. Jag yrkar bifall till hemställan i detta betänkande.

Herr talman! Med herr Åsling och herr Löfgren är det i finansutskottet vanligen mycket enkelt att komma överens. I konjunkturfrågor finns det, som jag tror att jag framhöll i mitt anförande, utrymme för olika uppfattningar, och det har i debatten också redovisats en del sådana olikheter. Herr Löfgren vill göra gällande att det t.o.m. är så svårt att komma överens om konjunkturpolitiken att jag inte skulle ha kommit överens med mig själv, utan att jag som politiker skulle ha en annan uppfattning än som ekonom. Herr Löfgren gjorde också gällande att jag som ekonom inte skulle kunna ha den uppfattning som jag framfört i mitt inlägg. Ja, herr Löfgren, även om det är svårt med konjunkturpolitik och det finns olika uppfattningar, förhåller det sig ju så, att den ekonomiska sakkunskapen i landet står ganska enad bakom den typ av krav som vi framfört. Jag har inte känt minsta påfrestning på mig själv när det gällt att i det här avseendet uttrycka våra uppfattningar. Jag konstaterar faktiskt att även majoriteten bakom finansutskottets betänkande säger att det pekar utför med konjunkturen och att sysselsättningsgraden kommer att minska under andra halvåret. Jag är överens med den om detta. Jag är även överens med finansutskottet om uttalandet att det erfarenhetsmässigt tar tid innan åtgärder får genomslag. Men förenar man de två ståndpunkterna blir också slutsatsen att det är nu man borde göra någonting. Det är därför vi framför våra krav. När det t.ex. gäller ungdomsarbetslösheten, som herr Löfgren tog upp, är vår ståndpunkt att vi bör göra något nu, så vi slipper ungdomsarbetslöshet. Det har tidigare varit den gemensamma borgerliga linjen mot regeringen. Regeringen satte in åtgärder för sent och då fick man lov att göra olika punktinsatser för att avhjälpa problem här och där och hindra svårigheter. Men vi märkte också föregående år att om man för en mer generell politik kan man hindra uppkomsten av sådana svårigheter. Det är vad vi vill göra. För herr Åsling skulle jag bara vilja påpeka en bagatell. Att punktskatterna nu höjs innebär en åtstramande åtgärd i ett läge där man skulle behöva motsatsen. Det gjorde jag gällande, och herr Åsling sade då att man har tagit hänsyn till detta i majoritetens skrivning genom att kräva desto större frihet för kreditpolitiken. Det är möjligt att man kan säga så, herr Åsling. Men jag har väl ändå läst mittmotionen rätt? Där krävde man redan i utgångsläget lättnader på kreditpolitiken, trots att det då inte fanns några ökade punktskatter i faggorna.
Herr talman! Bara några ord till herr Burenstam Linder. Han vet alltså precis vad som nu skall göras. I den moderata motionen fanns förslag om en momssänkning från den 1 april, nu skjuter man på den till den 1 maj. Min erfarenhet inom produktionslivet och handeln säger att det skulle vara ganska vanskligt att i dag besluta om en momssänkning den I maj med hänsyn till den stora avmattning som då skulle ske under en tid som inom produktionen är känsligare än året i övrigt. Jag tror att det är klokare att gå den väg som majoriteten i utskottet föreslagit. Att herr Burenstam Linder sedan tror att åtgärderna för att skapa förbättrade förhållanden när det gäller ungdomsarbetslösheten skulle sammanfalla med vad moderaterna föreslagit, exempelvis en momssänkning, tyder i alla fall på en bristande kännedom om de verkliga förhållandena. Något annat kan inte föranleda en sådan tanke.
Herr talman! Jag vill till herr Burenstam Linder säga att punktskatterna får en åtstramande effekt. Det är vi överens om. Men vad jag framhöll i mitt tidigare anförande var att vi i skrivningen har tagit hänsyn till detta. Ambitionsnivån, inte minst när det gäller kreditpolitiken, har tagit hänsyn till den åtstramande effekt som man här kan se fram emot. På så sätt är skatteuppgörelsens effekter diskonterade, och det finns ingen anledning att tvivla på att man i den fortsatta konjunkturbedömningen och med de åtgärder som den bedömningen kan komma att leda till måste ta hänsyn till de finanspolitiska konsekvenserna av skatteuppgörelsen. Det är också riktigt att vi i mittenmotionen krävde vissa åtgärder i ett utgångsläge. Men konjunkturen, herr Burenstam Linder, har ju förändrats till sin karaktär. Bl. a. har handelsbalansen fått en något mer negativ utveckling än man i det läget hade anledning att räkna med. Självklart måste kraven på en konjunkturpolitisk beredskapsplan anpassas till det för stunden aktuella läget.

Herr talman! Herr Åsling har fullständigt rätt i att den försämrade handelsbalansen innebär att utgångsläget för den ekonomiska politiken f.n. är annorlunda än det var 1971-1973. Men det avspeglades också i allra högsta grad i mitt betraktelsesätt i det anförande som jag tidigare höll. Om vi inte skall glida in i en arbetslöshetspolitik måste det vidtas åtgärder. Dessa åtgärder måste med hänsyn till framför allt valutaläget vara förenade med ett antal andra insatser i den ekonomiska politiken. Annars kommer vi att försätta oss i utomordentliga svårigheter. I vad gäller ungdomsarbetslösheten 1971-1973 försökte regeringen, efter de sysselsättningssvårigheter som uppstått genom dess politik, försvara sig med att säga att det fanns ett A-lag och ett B-lag. Man sade också att det måste till punktinsatser både här och där och att något annat var omöjligt. Det var regeringens tes under de åren. De borgerliga partierna hade den uppfattningen att man kunde komma ganska långt med generella åtgärder. Man kunde t.ex. skapa 100 000 nya jobb. Nåväl, föregående år insattes generella åtgärder, och resultatet blev också en minskad arbetslöshet. F.n. talas det inte på samma sätt om A-lag och B-lag. Men börjar vi på nytt att föra en arbetslöshetspolitik i landet är jag övertygad om att det talet föds igen. Men det vill vi gärna förhindra, och det är bakgrunden till våra krav på en stimulanspolitik nu. Jag upprepar att jag ger herr Åsling fullständigt rätt i att en sådan politik måste, med hänsyn till de allmänna ekonomiska förutsättningar som nu råder, vara förenad med andra åtgärder som stöder framför allt vår valutasituation. Där gäller det åtgärder på skattesidan som gör att kostnadsutvecklingen inte blir så ogynnsam som den nu ser ut att bli i förhållande till andra länders. Det gäller framför allt att sätta in åtgärder mot inflationen för att upprätthålla vår konkurrenskraft.

Herr talman! Finansutskottet har varje år att avge ett betänkande över finansplanen och den ekonomiska politiken. Jag har under de senaste två timmarna försökt höra om herrar Åsling och Löfgren skulle nämna regeringens finansplan. Lyssnarna måste få den uppfattningen att finansutskottet har sysslat med att bygga upp ett betänkande på enbart mittenpartiernas motion, och så är ju ingalunda fallet. Min uppgift blir att söka återföra debatten till att redogöra för finansplanen, som dock är det grundläggande dokumentet och som finansutskottet i stora stycken ansluter sig till — bara med några korrigeringar i kanten har man avvikit från den. Fredagen den 31 maj i fjol hade vi den senaste finansdebatten här i kammaren. Även då sade herr Burenstam Linder inledningsvis att det inte var särskilt välbetänkt av finansutskottet att i sitt betänkande referera till den överenskommelse som då hade träffats mellan folkpartiet och socialdemokraterna. I dag var hans omdöme att det var nedsättande för utskottsmajoriteten att ta in den nu aktuella överenskommelsen in extenso. Jag har, herr Burenstam Linder, träffat många människor i detta land som intresserar sig för politik och som har sagt att det var värdefullt att överenskommelsen fanns ordagrant intagen i utskottets betänkande, därför att om så inte hade varit fallet, hade det rört sig om en presskommuniké som hade seglat omkring som ett löv ute i landet. Nu fanns den där. Därför hävdar jag att även denna gång är det värdefullt att överenskommelsen finns intagen i utskottets betänkande. Utskottet bygger sina slutsatser på överenskommelsen. Herr Hermansson menade att utskottet inte dragit några slutsatser av överenskommelsens innebörd. Jag vill då citera vad utskottet har anfört: ”Uppgörelsen bör enligt utskottets bedömning underlätta avtalsförhandlingarna och bidra till en stabilisering av den svenska ekonomin.” Herr Burenstam Linder har en utsökt förmåga att tala om väldigt mycket. Han kretsar än kring det ena, än kring det andra. Under 28 av de 30 minuterna i dag kritiserade han förd politik och den utskottsmajoritet som står bakom finansutskottets betänkande. Man väntade att herr Burenstam Linder under de minuter som var kvar skulle komma in på alternativ. Men detta hände lika litet denna gång som annars. Herr Burenstam Linders anförande gällde i allmänna ordalag sänkning av skatterna, att försvara den svenska kronans värde — kronan är verkligen inte utsatt för någon fara just nu, herr Burenstam Linder — och åtgärder för industriinvesteringar. Jag bör då i stället ägna några minuter åt moderatmotionen nr 1020, som ändå är grundvalen för den reservation som har avgivits från mo derata samlingspartiets sida. Man säger i motionen att den ekonomiska politiken för 1975 innebär en åtstramning jämfört med 1974. Det är inte riktigt. I totalbudgeten för 1975/76 redovisas ett underskott, dvs. ett upplåningsbehov, på ca 11,9 miljarder. Det är väl ingen i denna kammare som tror att inte det beloppet kommer att vara större innan budgetåret är slut. Det är intressant att kunna konstatera hur moderata samlingspartiet av modell 1975 fullständigt nonchalerar statsskulden och statsskuldens utveckling. Den går, herr Burenstam Linder, att avläsa på s. 38 i finansplanen. För 1974 och 1975 är de beräknade värdena 62 miljarder resp. 74,5 miljarder. Ränteutgiften för 1960 var 852 miljoner och beräknas 1975 uppgå till 4000 miljoner. Ytterligare 3 miljarder i stimulans nu, eller rättare sagt den 1 maj, som ni skulle vilja genomdriva därest ni hade sådan ställning i kammaren att ni kunde göra det, är verkligen lättsinnigt i den situation vi befinner oss i. Ni säger inledningsvis i motionen att det är utomordentligt svårt att nu bedöma den internationella ekonomiska utvecklingen under 1975, men ändå kan ni föreslå att man fr.o.m. den 1 maj skall minska statens inkomster med 3 miljarder kronor. Det finns andra punkter i moderatmotionen som jag inte kan underlåta att ta upp. Man talar om den stora skattebördan för barnfamiljer, där den ena maken är hemarbetande, och man vill använda ett ganska stort belopp som ett extra familjeavdrag för den typen av familjer. Nog hade det varit klädsamt om moderaterna, som i alla möjliga och omöjliga sammanhang påstår att det är möjligt att spara på samhällets utgifter — budet just nu lär ligga på ungefär 1 miljard! — talat om vad en dylik skattereform skulle komma att kosta. Ni talar om de mindre företagens kreditvärdighet och säger att den har blivit avsevärt begränsad nu som en följd av den förlängda uppsägningstid som föreskrivs i lagen om anställningstrygghet. Det är en cynisk inställning till de anställda. De skall finnas, men kunna anställas och sparkas ut ungefär som företagens lager av råvaror och färdiga varor varieras. Det finns tydligen inte något som helst värde i att ha en personal som känner trygghet. Sedan kommer ni in på AP-fonderna och upprepar återigen kravet på att fjärde AP-fondstyrelsen inte skall få köpa aktier för mer än 5 96 av röstvärdet, och ni vill nu ha en utvärdering av de köp som hittills har gjorts. Jag tycker nog att det går att vänta tills kompletteringspropositionen kommer. Fjärde AP-fondens affärer kommer då att redovisas, och då har vi möjligheter, herr Burenstam Linder, att diskutera de spörsmålen. Det finns ett uttalande i denna motion som är sådant att jag först trodde att jag läste fel. Men jag har läst om det, och jag finner att ni på allvar menar vad som sägs på s. 22: ”Allmänt gäller om den allmänna arbetsgivaravgiften att den är en betungande börda för näringslivet. Den slår ojämnt; särskilt besvärande är den för arbetsintensiva företag, liksom för den mindre företagsamheten.

Det verkliga förhållandet är ju att företagen faktiskt har ränteinkomster på de pengarna under den tiden. Det skulle finnas mycket, mycket mer att säga till herr Burenstam Linder. Herr Hermansson talade om klasspolitiska frågor och ansåg att den uppgörelse som träffats har klasspolitisk karaktär. Jag förmodar att herr Hermansson har läst en stor daglig tidning som har talat om klasspolitik och om att medelklassen skulle gynnas av den uppgörelse som nu har träffats. Vad är medelklass för någonting i dagens samhälle? När vi har tagit ställning till skattereformen har vi konstaterat att stora delar av LO-kollektivet 1976 kommer att gynnas av de ändringar som vidtas i skatteutredningens förslag. Jag avser alltså den del av skatteutredningen som presenterades av socialdemokrater, centerpartister och LO-företrädare. Jag anser inte att man här skall tala om klasser. Det gäller i stället att se till vad människor har för inkomstlägen. Att man lyckades få en överenskommelse med de två mittenpartierna om att finansiera detta skattepaket med 4 100 milj.kr. i ökade socialförsäkringsavgifter tycker jag är en stor framgång. Herr Hermansson var ju med i överläggningarna ända tills klockan ringde för sista varvet och vet hur överläggningarna gick och hur stora skillnaderna var vid starten. Jag föreställer mig att finansministern sedermera också kommer att gå in på frågor som har ställts så många gånger under dessa månader: Tjänar samhället i skatteintäkter på inflationen? Det är intressant när herr Hermansson talar för de allmänna barnbidragen. Det gör jag också. När barnbidragen kom till under senare delen av 1940-talet, utgjorde de en avlösning av de tidigare barnavdragen, vilka gynnade särskilt de stora inkomsttagarna. Att komma överens om en höjning av barnbidragen med 300 kr. från den 1 januari 1976 var inte svårt från vårt håll när vi också kunde få finansiering av de ungefär 550 milj.kr. som det kostar. Att sedan även i uppgörelsen ligger punktskattehöjningar innebär mycket riktigt, som herr Hermansson själv sade, att man för sprit, vin, cigarretter, förpackningar och annat återställer relationen till de prishöjningar som har skett på andra varor. Men barnbidragen, herr Hermansson, är intressanta. De kostar mycket pengar — det finns 1 802 000 barnbidragsberättigade barn här i landet. Jag skulle tro att herr Hermansson och jag har samma uppfattning, näm ligen att man skulle kunna tänka sig att destinera stödet till barnfamiljerna på ett annat sätt än som nu sker, generellt till alla barnfamiljer oavsett behov. Vi är alltså överens om barnbidragen. Men jag tror också att herr Hermansson och jag kan vara överens om att det finns andra åtgärder att vidta för barnfamiljerna i landet än höjning av allmänna barnbidrag, nämligen ett mera riktat stöd. i Det kanske är banalt att framhålla att den svenska ekonomin i stor utsträckning är integrerad med den internationella ekonomin. Närmare 30 96 av den samlade produktionen av varor och tjänster — vad vi kallar BNP -— avsätts på utlandsmarknaderna. Det innebär samtidigt att vår ekonomi, och därmed vår ekonomiska politik, blir kraftigt beroende av utvecklingen i vår omvärld. När vi nu i finansutskottet har utarbetat vårt betänkande över finansplanen, har problemställningen varit att bedöma den internationella konjunkturbilden. I debatten har härvid gjorts ett stort nummer av att vi skulle ha bedömt läget väsentligt mer pessimistiskt än regeringen har gjort. Jag delar inte den åsikten. Vi har, precis som man gjort i finansplanen, kunnat konstatera att f. n. en kraftig avmattning dominerar vår omvärld sedan slutet av 1973. Vi har i vår bedömning sagt att vi finner tendenser till uppgång under andra halvåret 1975. Man kan kanske uttrycka det på ett annat sätt. Men vi har kommit överens om att säga att dessa tendenser till uppgång finns under det andra halvåret, och jag tycker att både herr Åsling och herr Löfgren borde erkänna att detta är utskottets mening. Alla konjunkturbedömare vet att det är svårt att pricka rätt på kvartalet när en vändning skall komma. Vi har haft ett par månaders statistik mer än regeringen att bygga vår bedömning på, och vi har därför framför allt funnit att vändningen i USA kan bli något försenad. Personligen tror jag dock att man får en uppgång i USA till hösten, och enligt vad som ryktas angående OECD:s senaste revidering av prognoserna för i år tycks man där komma till samma slutsats. Att den ekonomiska politiken läggs om i expansiv riktning ute i världen är för mig alldeles klart. Jag avser inte att uppta kammarens tid med en längre debatt om detta. I stället vill jag fästa uppmärksamheten på de konsekvenser för Sverige som man har dragit i finansplanen beträffande den internationella konjunkturen. Man har sålunda räknat med att exportvolymen under 1975 skall öka med 3 96. Detta innebär att vi får gå ganska långt tillbaka i tiden för att finna ett år med lägre tillväxttakt. Jag tycker att det ger ett visst perspektiv på debatten om regeringens påstådda överoptimistiska syn på världskonjunkturen. I själva verket tycker jag att det är en mycket balanserad bedömning av våra exportmöjligheter som regeringen har gjort. Jag kan inte låta bli att i sammanhanget peka på att svensk export ibland kan hävda sig väl även på svaga marknader. Under de två första månaderna i år rapporterades försäljningen av Volvo personbilar på den amerikanska marknaden ha ökat med mer än en fjärdedel, och SAAB ökade samtidigt sin försäljning av personbilar på samma marknad med 10 96. Jag vill också understryka att Sverige ligger mycket väl framme när det gäller att få order från de nya köpstarka länderna. Flera stora kontrakt har tecknats med oljeländer. Med detta vill jag inte ha sagt att vår exportindustri inte kan få vissa avsättningsproblem i år. Självfallet kan företag inom en del branscher få problem, men samtidigt bör möjligheterna vara goda för att regeringens exportprognos skall kunna realiseras. Statistiken över utrikeshandeln för i år täcker hitintills — såvitt jag kunnat finna — januari, och värdemässigt låg då exporten ca 30 96 över exporten under motsvarande månad i fjol. Hur mycket av detta som motsvaras av en volymökning kan man i dag kanske inte direkt säga. Exportprisprognosen för året som helhet talar om en uppgång på ca 11 96. Vad som är väsentligt enligt min mening är att konstatera att vi fortfarande befinner oss i en ekonomi, kännetecknad av en mycket hög aktivitet. Vi vet att vi har att kämpa mot många problem när det gäller vår ekonomiska framtid. Vi får inte tveka att sätta in nödvändiga åtgärder för att upprätthålla den fulla sysselsättningen, vilket är det primära målet för den ekonomiska politiken. I utskottet har vi därför dragit slutsatsen att det föreligger skärpta krav på en hög ekonomisk-politisk beredskap. Det råder inte några delade meningar på den punkten. Vi har tillstyrkt de av regeringen föreslagna vidgade finansfullmakterna, och härigenom har regeringen möjligheter att disponera sammanlagt 1,6 miljarder för finansiering av statliga investeringar, för beredskapsarbeten samt till bidrag till kommunala projekt. Vi har bedömt det som så angeläget att ge regeringen denna ökade aktionsmöjlighet att centern släppt sitt yrkande om avslag på fullmakten - ett yrkande som man ändå förde fram i sin partimotion. Men att nu sätta in kraftiga stimulansåtgärder skulle vara att sabotera möjligheterna att på lång sikt upprätthålla den fulla sysselsättningen. Den svenska arbetsmarknaden kännetecknas fortfarande av mycket hög sysselsättning. Enligt statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning var antalet arbetssökande i januari endast 77 000 — jag tror att herr Löfgren tidigare har nämnt den siffran — och det innebär en relativ arbetslöshet på mindre än 2 96, noga räknat 1,9 96. Motsvarande månad i fjol var 115 000 personer arbetslösa, vilket svarade mot 2,9 96 av arbetskraften. Arbetsmarknadsstyrelsens statistik över arbetslösa kassamedlemmar visar samma bild. Arbetslöshetsprocenten var i januari 1,7 96, motsvarande 44 500 personer, vilket innebär att antalet arbetslösa minskade under 1974 med mer än 15 96. Antalet lediga platser uppgick samtidigt till närmare 43 000, en ökning på tolv månader med 12 000 eller ca 40 96. Inte heller för februari visar arbetskraftssiffrorna några tecken på att vi skulle ha fått känning av lågkonjunkturen. Sysselsättningen har ökat med 127 000 personer under ett år. Borde vi då inte alla, oavsett var vi hör hemma politiskt, vara glada över vår arbetsmarknadssituation? Nej, så är tydligen inte fallet. I en centerpartitidning kunde man för en månad sedan läsa en ledare med rubriken Väljarsympatierna. Artikeln kommenterade SIFO:s valbarometer för januari och redovisade mycket utförligt de förskjutningar som skett sedan föregående mätning. Inte heller centerpartiets minskning med 6 8 under ett år stack skribenten under stol med. Men så kom förklaringarna! Inför valet 1973 var centerpartiet det starkaste oppositionspartiet och blev efter valet ännu starkare. Enligt ledaren berodde framgångarna på att centern framträtt med krav på åtgärder som stimulerade ekonomin och sysselsättningen. Det välbekanta slagordet 100 000 nya jobb” lanserades, erinrade ntan om i ledaren. Därefter blev — fortfarande enligt tidningsartikeln — 1974 ett bra år. Sysselsättningen ökade, arbetslösheten minskade och flera för löntagare och anställda gynnsamma reformer genomfördes. Centerns krav på åstadkommande av 100 000 nya jobb infriades. Så kommer då bitterheten. Vem fick äran härav? Jo, skriver ledarskribenten, det blev regeringen! Med anledning härav uttalar chefredaktören följande: ”Nu återspeglas detta förhållande i SIFO-siffrorna. För centerledaren personligen innebär 1974 års högkonjunktur att hans främsta triumfkort, bristen på sysselsättning, smulades sönder. I denna situation är det inte lätt att snabbt hitta nya. Vidare heter det i ledaren: ”Oppositionen kan ju inte gärna halsstarrigt köra med samma taktik, när sakargumenten genom den faktiska utvecklingen smulats sönder.” Herr talman! Det är trist att behöva läsa något dylikt. Besvikelsen över att centerpartiet förlorat ett slagord är tydligen större än glädjen och tillfredsställelsen över att 127 000 fler människor fått förvärvsarbete. När jag läser statistiken över utvecklingen i vår närmaste omvärld kan jag inte undgå att göra reflexionen att den svenska konjunkturen just nu på ett mycket lyckosamt sätt ligger fasförskjuten i jämförelse med vad som gäller för större delen av våra viktiga handelspartner. Från tid till annan utsätts regeringen för kritik från borgerligt håll angående denna fasförskjutning. Ordet är hämtat från Studieförbundet Näringsliv och samhälles s.k. konjunkturråd, där man talar just om Sverige ”ur fas”, och ordet har upprepats i den borgerliga politiska propagandan. Men måste vi inte i sanningens namn erkänna att vi nu skördar frukterna av den här fasförskjutningen? Genom att våra konjunkturtoppar inte inträffar samtidigt som utlandets besparas vi en lång rad överhettningsproblem, såsom onödiga prisoch kostnadsstegringar och påfrestning på bytesbalansen. Att vi 1973 och 1974 kunde driva en stimulanspolitik som resulterade i att sysselsättningen i fjol ökade som den gjorde berodde på att vi hade möjligheter att bedriva en fullsysselsättningspolitik. Under början av 1970-talet — de förkättrade förlorade åren — förde regeringen en relativt försiktig politik vad gällde den inhemska efterfrågan. Härigenom kunde vi maximalt utnyttja den internationella högkonjunkturen och nå stora exportframgångar. Den inhemska efterfrågepolitiken ledde till en jämförelsevis låg prisoch kostnadsutveckling 1972 och 1973, en klar förbättring av vår internationella konkurrenskraft och en kraftig ökning av valutareserven. Det var dessa två faktorer — den stora valutareserven och det fördelaktiga kostnadsläget — som utgjorde förutsättningarna för stimulanspolitiken under fjolåret. Vi hade det handlingsutrymme som var nödvändigt för att uppnå målet full sysselsättning tack vare den förnuftiga politik som vi fört under de närmast föregående åren. När det gäller framtiden skall vi självfallet fortsätta att slå vakt om den fulla sysselsättningen. Men vi skall göra det på ett sätt som tillåter oss att klara denna målsättning även på lång sikt. Detta innebär att vi måste akta oss noga för att följa den typ av ansvarslösa råd som de s.k. SNS-ekonomerna och moderaterna för fram angående en kraftig stimulans av den privata konsumtionen. Pengar för konsumtionsstimulans måste skaffas fram genom upplåning på den internationella kapitalmarknaden. Jag vill inte förneka att en sådan politik i ett kortsiktigt perspektiv skulle leda till ett visst ekonomiskt uppsving, men jag står samtidigt mycket undrande till det långsiktiga resultatet. Att låna pengar utomlands till en importintensiv privat konsumtion leder med nödvändighet till ett läge där man inom ett par år måste skära ner den inhemska aktiviteten och därmed sysselsättningen för att klara balansen i utrikesbetalningarna. Den kortsiktiga stimulanspolitiken kan med andra ord bli fullsysselsättningens dödgrävare i det längre perspektivet. Vi har flera avskräckande exempel på denna kortsiktiga ekonomiska politik i vår omvärld. Speciellt onödig och farlig ter sig en generell stimulans av den privata konsumtionen när man ser på vad som händer i vår ekonomi just nu. Detaljhandelns omsättning surfar fortfarande på högkonjunkturvågen, enligt vad som förljudes i pressen. Volymökningen i fjol var hela 6 46, och uppgifter som man nu kan få från KF och ICA, som tillsammans svarar för en mycket betydande andel av omsättningen, tyder på att volymen i januari hållits väl uppe — ökningen var drygt 3 96. Personbilsförsäljningen under januari och februari har samtidigt varit rekordartad. Totalt har registrerats mer än 43 500 personbilar, vilket är två tredjedelar mer än under motsvarande period 1974. Jämfört med de två första månaderna 1973 ligger ökningen på 10 96. Samtidigt börjar handelsbalansen visa en hotfull utveckling. Som vi framhållit i vårt betänkande uppgick handelsbalansens underskott under perioden oktober 1974-januari 1975 till ca 2,5 miljarder kr. Detta talar för att efterfrågans utveckling måste ägnas stor uppmärksamhet och understryker vådan av ett oansvarigt propagerande för konsumtionsstimulans. Balansrubbningen understryker också det nödvändiga i att våra resurser utnyttjas för insatser som bidrar till att på sikt skapa balans i våra utrikes betalningar. Det gäller alltså att bygga ut exportindustrin och våra importkonkurrerande företag samt att spara energi på olika sätt. Endast därigenom skapas möjligheter att på sikt trygga sysselsättningen. Ett annat viktigt element i politiken måste vara att bevara vår internationella konkurrenskraft. En i sistnämnda avseende viktig grundsten anser jag ha lagts i och med överenskommelsen med mittenpartierna. Det är en överenskommelse vars viktigaste innebörd jag anser har kommit bort i den allmänna debatten. Det har mest talats om skatteskalornas utseende och skattelättnader i olika inkomstklasser. Självfallet har detta sitt intresse, men det centrala anser jag vara att man genom överenskommelsen bör ha skapat förutsättningar för en snabb uppgörelse på arbetsmarknaden, en uppgörelse som möjliggör en fortsatt förbättring av inkomsttagarnas reala levnadsstandard utan att man därmed behöver kräva inflationsdrivande bruttolöneökningar. Att garantier för vår fulla sysselsättning i det längre perspektivet på så sätt skapas — det anser jag vara det viktigaste resultatet av överenskommelsen. Jag ber, herr talman, att på samtliga punkter få yrka bifall till finansutskottets hemställan i betänkandet nri1.

Herr talman! Herr Ekström ansåg att det var så bra att den här uppgörelsen fanns ordagrant, inom citationstecken, återgiven i utskottets betänkande. Det gjorde det lättare för människor att hitta uppgörelsen, vilket skulle vara svårt om den seglade runt som stencil. Jag undrar om inte utskottets ordförande borde ta avstånd från en sådan ganska lättvindig motivering för att rycka in överenskommelser av det här slaget i utskottsbetänkandet. Och vad skall man då, herr Ekström, säga om människorna frågar efter de många hemliga kontokuranter som seglat runt i luften under den här perioden och som inte kommer att finnas redovisade någonstans? Det är i så fall en allvarlig nackdel om herr Ekström vill se på utskottets betänkande som en sorts bibliotekstjänst. Herr Ekström ville gärna återvända till finansplanen i debatten. Ja, låt oss göra det och bl.a. titta i bilaga 1. Där finns på s. 170, herr Ekström, en tabell, i vilken konjunkturinstitutet räknar fram att regeringens politik i år jämfört med regeringens politik föregående år innebär en åtstramning. Herr Ekström var ju så upprörd över att detta konstaterades i moderaternas motion. Om herr Ekström verkligen vill återvända till finansplanen, bör han i stället skälla på konjunkturinstitutet, ifall det känns skönare. Herr Ekström var synnerligen upprörd över att jag i mitt inlägg hade i så hög grad gisslat motståndare i stället för att redogöra för vad vi själva skulle vilja göra. Jag framförde ganska många synpunkter på vad man borde göra. Inom skattepolitiken anser vi från moderat sida att det gäller att få till stånd en verklig skattesänkning, inte någonting som utgives för att vara en skattesänkning, fast det i själva verket är fråga om en omfattande skattehöjning. Mot bakgrund av den debatt som har drivits och vad som verkligen behöver göras för att få stopp på inflationen vill vi ha en sänkning av marginalskatterna i de stora löntagargrupperna. Vi vill att man skall erkänna att inflation leder till automatiska skatteskärpningar, som måste motarbetas. Vi anser att man skall eftersträva besparingar för att på det viset skapa utrymme för verkliga skattesänkningar. När man funderar ut hur man skall ha det med skattesystemet, skall man ge utrymme för en verklig förhandlingsfrihet för parterna på arbetsmarknaden. Som det framgick av olika citat jag gjorde, är denna förhandlingsfrihet i fara för närvarande. Om konjunkturen har vi sagt att det gäller att inte driva en sysselsättningsfientlig politik, utan sätta in stödåtgärder i tid, när redan utskottets majoritet själv ser att det bär nerför. Vi vill stimulera investeringarna, bl.a. för att hålla tillbaka prisstegringarna. Vi vill att man skall lätta på kreditpolitiken. Herr talman! Vi har framfört bra många förslag. Det finns flera, men tyvärr tillåter inte tiden just nu att jag fortsätter denna presentation.

Herr talman! Herr Löfgren från folkpartiet sade att hans parti inte kände någon skadeglädje över den här uppgörelsen. Nej, varför skulle man göra det? Men nog måste herr Löfgren erkänna att hans parti känner stor glädje över att socialdemokraterna snällt krupit in och ställt sig under folkpartiets och centerpartiets paraply. Herr Löfgren talade också om barnbidragen och om hur nödvändigt det var att bygga ut barnomsorgen, daghem, förskolor. Det är någonting som vårt parti mycket hårt har tryckt på och som vi förde fram också under förhandlingarna, men då mötte vi inget gensvar för de synpunkterna. Det avgörande, och det som är skillnaden när det gäller inställningen till dessa frågor, är att folkpartiet och centern, liksom nu socialdemokraterna, vill skjuta på dessa åtgärder för barnfamiljernas del till den 1 januari. De kan möjligen tänka sig att lägga dem tidigare, om det ekonomiska läget blir sämre. Det tycker jag är en mycket cynisk uppfattning. Så länge vi har nuvarande ekonomiska läge skall man alltså inte göra någonting för att hjälpa barnfamiljerna, höja barnbidragen eller bygga ut daghemmen. Varför skall man skjuta på dessa åtgärder? Vi anser det nödvändigt att genomföra dem snarast möjligt. Jag tror detta också är kvinnornas och barnfamiljernas åsikt. Herr Åsling tog upp skattepolitiken och sade att öåginkomstprofilen i skatteförslaget inte har förändrats genom det tillägg på I miljard kronor man har kommit överens om. Då har herr Åsling en egendomlig uppfattning om vad en profil är för någonting. Den här nya miljarden har lagts uteslutande till inkomsttagare som ligger över 35 000 kr. Det är alldeles självfallet att det förändrar profilen hos skattesänkningen. Låt mig med ett mycket enkelt exempel illustrera det. Om vi tar en vanlig djup tallrik och vänder på den ser vi onekligen en profil som följer tallrikens mönster. Tar vi sedan en kaffekopp och vänder också på den och placerar den ovanpå tallriken förändras profilen —- om vi ser den djupa tallriken och kaffekoppen tillsammans. Hur kan man förneka det? Tillägget på 1 miljard kronor utgår ju uteslutande på inkomster över 35 000 kr. De inkomster som ligger därunder får inget tillägg. Det är självfallet en förändring, det kan ingen förneka. Herr Ekström sade att stora delar av LO-kollektivet gynnas av majoritetsförslaget i skatteutredningen. Det var jag också med om. Men varför har ni då gått ifrån det förslaget och ändrat profilen i skatteförslaget sedan folkpartiet krävt det? Det är det ni skall tala om för allmänheten —- varför ni så snabbt sprang ifrån den riktiga uppfattning som era ledamöter hade i skatteutredningen.

Herr talman! Jag lyssnade med stort intresse till herr Ekströms anförande och blev kanske litet besviken när han mot slutet fann sig föranlåten att ta upp en ledare som någon gång funnits i en centertidning och som hade en kommentar om sysselsättningsutvecklingen. Jag skall inte fördjupa mig i polemik om detta. Jag vill bara säga att vad som förenat centerpartiet och socialdemokraterna i den här uppgörelsen är omsorgen om sysselsättningen; vi har velat säkra sysselsättningsutvecklingen för framtiden, också för att uppfylla kravet på en stabil ekonomisk utveckling. Därmed tycker jag att vad som har sagts på ett eller annat ställe i en eller annan tidning fullständigt saknar intresse i sammanhanget. Centerns djupa engagemang i sysselsättningsfrågorna kan man knappast ifrågasätta. När det sedan gäller den internationella bedömningen tycker herr Ekström att vi borde erkänna att uppgången är på gång internationellt. Jag sade i mitt anförande att det finns tendenser till det, men vi har också kommit överens om i majoritetsskrivningen att det ser väsentligt dystrare ut nu än det gjorde vid tidpunkten för finansplanens framläggande. Vi har ingen anledning att tvista om detta här. Jag kan gärna erkänna att det finns positiva tendenser vid horisonten, men det väsentliga är att man inte drar förhastade konklusioner därav och begränsar ambitionerna när det gäller att med konjunkturstimulerande medel säkra sysselsättningen. Jag vill säga till herr Hermansson att man, trots herr Hermanssons vällovliga pedagogiska ansträngningar, knappast kan förneka att de skatteskalor som ingår i uppgörelsen i inkomstlägena under 35 000 kr. ser ut som de skatteskalor om vilka socialdemokraterna och centern enades i skatteutredningen.

Herr talman! Herr Ekström tog upp skillnaden mellan vår behandling i utskottet och finansplanen. Han menade att vi i utskottet inte på något sätt berört vad finansplanen innehåller. Det är kanske att ta till litet i överkant. Jag började mitt anförande med att tala om skillnaderna mellan finansplanens bedömningar och den bedömning som vi i utskottet därefter har kunnat komma fram till. Jag har betecknat det som en glädjande attitydförändring att man nu också har kunnat lyssna till vad vi har att anföra. Herr Hermansson vänder denna min tillfredsställelse till skadeglädje över själva uppgörelsen. Sedan herr Hermansson så utomordentligt fint talat om vilken framgång uppgörelsen var för folkpartiet behöver jag således kanske inte tillägga något ytterligare.

Herr talman! När det gäller frågan om den påstådda åtstramningen, som herr Burenstam Linder och jag diskuterade tidigare, rådde herr Burenstam Linder mig att läsa vad som står på s. 170 i finansplanen, där den preliminära nationalbudgeten redovisas. Jag vill först säga att den på s. 170 återgivna tabellen inte, som herr Burenstam Linder påstod, kommer från konjunkturinstitutet utan från finansdepartementet. Där står: ”Källa: Finansdepartementet.” Tabellen visar att statens inverkan visserligen blir oförändrad men att kommunerna och socialförsäkringssektorn visar en effekt som totalt innebär 0,6 96 av BNP. Det trodde jag också att herr Burenstam Linder hade kunnat läsa ut av den tabell som han rådde mig att studera. Herr Hermansson har under debatten, både i sitt första anförande och nu senast, menat att vi socialdemokrater skulle ha underordnat oss mittenpartierna. Vi har, som jag tidigare sagt, lyckats åstadkomma en finansiering med 4,1 miljarder. Om man hänför denna avgiftshöjning till socialförsäkringsavgifter eller till arbetsgivaravgifter är för oss inte någon särskilt angelägen fråga, i synnerhet som vi nu också tar bort taket för socialförsäkringsavgiften. I den proposition som skall framläggas kommer att föreslås ett avskaffande av taket för socialförsäkringsavgiften vid 7 1/2 gånger basbeloppet, alltså med dagens basbelopp 67 500 kr., så att socialförsäkringsavgifter kommer att tas ut också ovanför denna gräns. Det är för oss likgiltigt om mittenpartierna hellre vill kalla detta en höjning av arbetsgivaravgiften än en höjning av socialförsäkringsavgiften. Det är i varje fall inte fråga om något underordnande när vi har fått till stånd en finansiering av skattereformen med 4,1 miljarder, som vi tar ut av arbetsgivarna, och det tycker jag nog att herr Hermansson skulle kunna erkänna. Hans resonemang om tallriken och kaffekoppen får väl herr Åsling komma tillbaka till. Herr Åsling var besviken på mig för att jag hade återgivit en ledare i en centerpartistisk tidning, där man skrev att centerledaren hade förlorat ett ”triumfkort” genom att sysselsättningen hade ökat och 127 000 män niskor ytterligare hade fått arbete under det gångna året. Ja, jag kunde inte underlåta att göra det, eftersom jag verkligen själv blev förvånad när jag läste det. Jag tror att Thorbjörn Fälldin har anledning att säga sig själv emellanåt: Mina motståndare kan jag väl emellanåt klara, men må alla goda makter bevara mig för vissa av mina vänner.

Herr talman! Kanske blev även herr talmannen häpen över herr Ekströms kommentar till den tabell vi här resonerar om. Det helt avgörande är ju att man under föregående år förde en betydligt mera stimulansbetonad politik än man planerar att göra i år, trots att alla konjunktursignaler, inklusive vad herr Ekström i utskottsbetänkandet tycker sig se, pekar nedåt för sysselsättningen. Detta framgår av den tabell vi diskuterar, herr Ekström. I sitt första inlägg ansåg herr Ekström att jag i mitt anförande hade snurrat runt på alla möjliga punkter. Nåväl, jag tyckte kanske att herr Ekström också i någon mån gjorde sig skyldig till detta. Han tog ur vår motion upp en serie synpunkter och yrkanden som inte alls är ställda till finansutskottet. De yrkanden som herr Ekström talade om är hänvisade till olika andra utskott, och vi får så småningom tillfälle att diskutera den. Herr Ekström menade att vi moderater hade anlagt så cyniska synpunkter på trygghetslagarna. I riksdagen röstade vi i princip för ett ökat anställningsskydd, men vi framförde ett antal kritiska synpunkter, det är fullständigt riktigt. Om herr Ekström inte då tyckte att det var berättigat borde han tycka det nu, ifall vad han läser vad arbetsmarknadsministern säger i bil. 13 till budgetpropositionen. Där står det att det med ”trygghetslagarna” följer en hel del avigsidor som nu olika utredningar måste syssla med, bl.a. kreditvärdigheten för mindre företag som här blir försämrad. Arbetsmarknadsministern säger också: Det är ännu inte möjligt att ge en sammanfattande bild av vilka förändringar som har inträtt på arbetsmarknaden till följd av de nya trygghetslagarna. Det är då konstigt att herr Ekström kan tala så tvärsäkert om cynism, som ju är ett långtgående ord. Herr Ekström var också inne på frågan om olika förslag som vi har fört fram i skattedebatten för att öka valfriheten när det gäller att ordna barntillsyn. Händelsevis hör inte heller det till vad vi sysslar med i dag, men jag vill säga herr Ekström att jag finner frågan om valfrihet mycket betydelsefull. Ökad valfrihet är bra för föräldrarna, men det är kanske framför allt bra för barnen att föräldrarna kan få möjlighet att ordna tillsyn på det sätt som de uppfattar som mänskligt och riktigt. Vad man än säger om välfärd och välstånd i det samhälle som vi har byggt upp — det har faktiskt inte blivit speciellt barnvänligt, och det är djupt beklagligt.

Herr talman! ”Nej, socialdemokraterna har inte alls underordnat sig mittenpartiernas uppfattning”, säger herr Ekström. Men hur är det då med synpunkterna på den ekonomiska politiken och på vad man skall göra för att möta en konjunkturförsämring? Socialdemokraterna i finansutskottet har ju helt och hållet svalt mittens program och har inga egna synpunkter att komma med. Finns det ingen skillnad mellan mittenpartiernas och socialdemokraternas inställning i dessa frågor, herr Ekström? Kan vi få reda på dem, om det finns sådana skillnader? Herr Åsling upprepar att det inte har skett någon förändring av låginkomstprofilen i skatteomläggningen. Jag beklagar att han inte vill medge vad man egentligen har gjort här, men jag förstår varför han inte vill göra det. Då skulle nämligen sveket mot låginkomstgrupperna framträda mycket tydligt. Han säger nu: ”Vi har samma skatteskalor för inkomsttagarna under 30 000 kr. som socialdemokraterna och centern enades om i skatteutredningen.” Ja, visst har man det, men, herr Åsling, det är ju det som är felet. Om man lägger på 1 miljard till och sänker skatterna för dem som ligger över 35 000 kr. men inte gör någon ytterligare förändring för dem som ligger under 35 000 kr., har man ju gått ifrån den tidigare profilen i skattesänkningen. Detta är väl obestridligt. Som jag påpekade i mitt huvudanförande drabbas låginkomsttagarna på en rad olika sätt av avtalet mellan mittenpartierna och regeringen. Höjningen av sparavdraget gynnar de höga inkomsttagarna. Låginkomsttagarna får väsentligt mindre. Att man har bibehållit avdragsrätten för sjukförsäkringsavgiften, som socialdemokraterna från början inte alls ville ha kvar nästa år, gynnar också höginkomsttagarna. Nu är denna avdragsrätt utslagen på två år och skall betalas på två år, vilket innebär ytterligare en underbalansering av de här utgifterna. Kanske någon säger: ”Det ligger inte så många löntagare under 35 000 kr.” Men enligt den offentliga statistiken kommer det t.o.m. nästa år, 1976, att ligga 1,3 miljoner löntagare under 35 000 kr. Då invänder man: ”Men det är deltidsarbetande.” Ja, en stor del av dem är det. 650 000 människor ute i landet arbetar deltid, och de flesta av dem är kvinnor. Men skall inte de ha en ordentlig skattesänkning? Skall de drabbas av de höjda punktskatterna och inte få något ytterligare med? Vad tror ni att en städerska tjänar? Tror ni att hon har fått någon förbättring genom det avtal som ni slöt och som innebär en stor förändring av skatteutredningens förslag? Nej, det har hon inte. Hon får i stället en ökad belastning.

Herr talman! Herr Ekström har nu reducerat betydelsen av den ledare han talade om i sitt tidigare inlägg. Det förstår jag. Den var säkert inte mycket att söka sak om. Under alla förhållanden kan den inte rubba helhetsintrycket av den sysselsättningspolitik som vi är överens om. Den slutsats jag drar är att även herr Ekström har anledning att be makterna bevara honom för en del vänner, t.ex. i Aftonbladet. Jag har alltså all förståelse för att han inte längre är lika intresserad av denna diskussion. Det hjälper inte hur herr Hermansson argumenterar och försöker göra det hela till en terminologisk fråga. För inkomster under 35 000 kr., vilka man normalt brukar karakterisera såsom låginkomster, är de två skatteskalor som vi diskuterar identiska. Om man sedan tar upp en fördelningspolitisk diskussion, bör man också ta med finansieringssidan och vad därtill hör. Då för denna jämförelse ännu längre, men den är inte — det är min bestämda övertygelse — oförmånlig för de låginkomsttagare som vi slår vakt om. Det kan herr Hermansson inte förneka.
Herr talman! Jag vet inte om herr talmannen blev så förvånad över att då herr Burenstam Linder hänvisade mig till tabellen i den preliminära nationalbudgeten så drog jag slutsatser av vad som där stod. Herr Burenstam Linder brukar emellanåt tala om den konsoliderade offentliga sektorn, och där finns denna sektor redovisad, nämligen staten, kommunerna och socialförsäkringssektorn. Jag kan inte finna annat än att effekten uppgår till 0,6 96. Det budgetår som börjar den 1 juli 1975 och som sträcker sig fram till den 30 juni 1976 kommer säkerligen också att medföra en höjning av lånebehovet utöver de 11,9 miljarder kr. som f.n. är aktuella. Jag har sagt vad jag anser beträffande moderata samlingspartiets uppfattning om trygghetslagen, och jag ändrar ingenting på den punkten. Herr Burenstam Linder påstår att jag har fört in i debatten sådana ting som inte hör till finansutskottet. Men finansutskottet har, herr Burenstam Linder, till behandling fått motionen 1020, vari dessa synpunkter framförs. Då må jag väl ha rätt att även beröra dem. Jag kan inte finna att någon av klämmarna i den motionen inte har gått till finansutskottet. Ja, herr Hermansson, vi kan diskutera mycket länge vem som har givit med sig i en överenskommelse. Men faktum är att skatteutredningens majoritet ansåg att man i överensstämmelse med finansministerns direktiv skulle sikta till en sänkning av den direkta skatten med 4 miljarder kronor. Sedermera kon diskussionen i gång. Från borgerligt håll framhölls att denna summa inte skulle behöva finansieras till sista kronan, eftersom ”staten tjänar på inflationen”. Emellanåt talades det om att vinsten var 2,5 miljarder kronor., kanske upp till 2,7 miljarder. Endast skillnaden mellan 4 miljarder och låt oss säga 2,7 miljarder kronor skulle behöva tas in i avgiftshöjningar. Uppgörelsen innebär som jag tidigare sagt att näringslivet nu påläggs avgifter med 4 100 milj.kr. Vi har därmed inte underkastat oss mittenpartierna, utan vi har fått täckning för reformen, vilket är nödvändigt för samhällsekonomin. Samhället gör inga skattevinster på inflationen.